Herr talman! Den här informationen om Östen Undén tyckte jag var utomordentligt intressant. När man tar del av debatten från 1959 och Neutralitetspolitikkommissionens analys av den sammantaget med det vi nu har fått veta om Wedénaffären, framstår det mycket klart hur den här passusen har tillkommit. Det styrker den känsla man får bara genom att läsa dokumenten, nämligen att det fanns en mycket bestämd avsikt med att uttrycka saken på ett så kategoriskt sätt. Det skilde sig avsevärt från vad riksdagen hade fastslagit i olika dokument. Det var en betydande skillnad mellan denna mycket rigida inställning och de uttalanden riksdagen hade gjort tidigare. Den användes i debatten på ett mycket bestämt sätt och på precis samma sätt som återfinns i Wedénaffären. Jag tycker att det var utomordentligt intressant att få det fastlagt. Man kan fråga sig vad vi skall göra åt det här i framtiden. Jag är övertygad om att det finns lägen där en hemligstämpel är fullkomligt naturlig och befogad. I sådana lägen bör man dock nyansera budskapet i de öppna samtal man ändå skall föra. Jag håller med statsministern om att vi ändå skall kunna diskutera dessa frågor på ett så korrekt sätt som möjligt. I så fall tycker jag att principen bättre tiga än illa tala skall gälla. Det är en självklarhet att lögnen aldrig skall få vinna insteg i parlamentet. Jag frågade också statsministern om han hade några lik i garderoben. Han svarade inte på den frågan, men han skall få en chans till.
Herr talman! Svaret på den sistnämnda frågan är självfallet nej. Men jag har en känsla av att kammaren efterfrågar sanningsvittnen som har litet större trovärdighet i just den frågan än vad jag själv har. En princip som är oerhört viktig i utrikes och säkerhetspolitiken -- Ivar Virgin var inne på den, och jag tror att det finns förståelse för den -- är att allt inte alltid kan sägas. Det kan gälla dagsaktuella bedömningar. Inom utrikespolitiken kan det gälla rapporteringar om vad som har förevarit under förhandlingar eller bedömningar som har meddelats i förtroende av olika samtalspartner inom eller framför allt utom landet. Det gäller i mycket hög grad inom försvarspolitiken. Om t.ex. tekniska prestanda hos luftförsvarssystem skulle avslöjas, skulle det göra de investeringar som vi som representanter för skattebetalarna gör i detta system helt meningslösa. Det finns ett behov av sekretess. En annan princip är att det som sägs alltid skall vara sant. Det får inte finnas någon motsättning mellan dessa två principer. Att allt inte kan sägas innebär inte att man kan tumma på principen att det som sägs faktiskt måste vara sant. Detta gäller särskilt i grundläggande frågor om principerna för utrikesoch säkerhetspolitiken. Detta gäller både av inrikes och utrikespolitiska skäl. De inrikespolitiska skälen är att detta är nödvändigt för den förankring av politiken som ger styrka om stormen skulle vara över oss en dag. De utrikespolitiska skälen är att vi vet att främmande makter ofta känner till sanningen i alla fall.

Då försvagades utrikes och säkerhetspolitiken. Det gällde både den inrikespolitiska förankringen och den utrikespolitiska trovärdigheten.

Herr talman! I socialutskottet har vi varit överens om Handikappombudsmannens uppgifter, som föreslås i propositionen. Tyngdpunkten skall ligga på uppföljning, utvärdering, rådgivning, granskning och utredning. Handikappombudsmannen skall följa rättstillämpningen på handikappområdet och kunna initiera förändringar av lagar och regler. Under utskottsbehandlingen har diskussionen gällt huruvida Handikappombudsmannen också skall kunna vara processförande i principiella mål. Från Socialdemokraternas sida har vi en motion i ämnet. Vi har nu fått gehör för vår motion, och jag vill uttrycka min tillfredsställelse över att vi nu skall ge regeringen till känna att regeringen skall belysa förutsättningarna för att Handikappombudsmannen också kan vara processförande och återkomma till riksdagen. Det fordras lagändringar för att Handikappombudsmannen skall kunna vara processförande. De lagar det närmast är fråga om är lagen om diskriminering av funktionshindrade i arbetslivet, som Handikapputredningen lade fram förslag om, och lagstiftning om diskriminering i näringsverksamhet. Under den allmänna motionstiden har vi i en partimotion lämnat ett förslag beträffande den förstnämnda lagen. Vi förlorade omröstningen i riksdagen. Lagen om diskriminering i näringsverksamhet har blivit aktuell. För några veckor sedan inträffade ett fall i Ystad där ett antal utvecklingsstörda blev nekade att komma in på en restaurang. Detta påvisar problemet. Det är nödvändigt med en lag som förbjuder diskriminering i näringsverksamhet. Vi hoppas att regeringen snart skall återkomma. Vi är också nöjda med att vi har fått gehör när det gäller Handikappombudsmannens råd. Det skall vara parlamentarisk medverkan i rådet. Vi ser med tillfredsställelse att ett tillkännagivande till regeringen skall göras även i det fallet. Resten av betänkandet behandlar motioner från den allmänna motionstiden. Jag skall ta upp några frågor där vi har reserverat oss. Först till frågan om avgifter när det gäller människor med funktionshinder. Socialstyrelsen har gjort en utredning om avgifterna för människor med funktionshinder. Den är skrämmande. Den visar att människor med stora omvårdnadsbehov får använda en allt större del av sin inkomst till avgifter. Den visar också att det är stor skillnad mellan olika kommuner. Det sker mycket sällan en jämkning för yngre funktionshindrade som har väldigt många avgifter på olika områden. Människor med stora funktionshinder har ofta kostnader på väldigt många områden. Regeringen har enligt vår mening varit oerhört passiv i den här frågan. Vi vill ha en betydligt aktivare hållning från regeringens sida så att man kan komma till rätta med dessa olägenheter. Människorna lever ofta under socialbidragsnormen på grund av de höga avgifterna. Vi har också en reservation angående resemöjligheter för funktionshindrade. I bilagan från Kommunikationsdepartementet till budgetpropositionen finns det en mängd vackra ord om vad som behöver göras för resemöjligheterna för funktionshindrade. Men det hela slutar i ett enda förslag. Ordet handikappad ändras till funktionshindrad i lagtexten. Sedan framgår det att alla de förslag som Handikapputredningen har lagt fram innebär så stora ekonomiska och tekniska problem att de måste utredas vidare. Sverige ligger ändå långt framme när det gäller handikappfrågor på många områden. Det vet vi. Men när det gäller resemöjligheterna finns det länder som har kommit betydligt längre än oss, bl.a. i delar av USA. Kommunikationsdepartementet har visat en allvarlig passivitet. Vi vill att det skall göras en inventering som beskriver åtgärder i hela kedjan från dörr till dörr för människor med funktionshinder. Sedan skall en investeringsplan läggas fram för att förbättra resemöjligheterna. Jag skall till slut ta upp den fråga jag tycker är allvarligast, nämligen boende för utvecklingsstörda. Jag har en fråga att ställa till Ulla Orring som är företrädare för majoriteten. Vi vet hur det var i samband med LSS. Då fattade den borgerliga majoriteten ett beslut angående det beslut riksdagen hade fattat om avveckling av vårdhem. Detta upphävdes genom ett uttalande om att det fanns små vårdhem som hade en god vårdmiljö och därför inte behövde avvecklas. Utskottet har senare blivit uppvaktad av en man från FUB, Åke Johansson, som har erfarenheter från vårdhem. I en tidningsartikel beskriver han en del av sina 32 år på institution. Han säger att han plockades ned bit för bit. ''När man aldrig kan stänga en dörr om sig -- inte ens på toaletten -- så har man snart inget eget jag.'' Efter denna långa tid på institution bor han i egen lägenhet. Han säger att där kan ingen rycka upp dörren och skrika åt honom. Det hörs att han njuter av att säga detta. Han har fått sin självständighet. Han har fått sitt självbestämmande. Lika självklart som det är för oss andra att vi skall få välja själva och ha rätt till en egen bostad, har Åke Johansson fått den rätten. Jag tycker att alla utvecklingsstörda skall få den rätten. Det handlar inte om vårdmiljö. Det handlar om att ha rätt till ett eget boende. Sedan skall de också har rätt till en god vård om de behöver det. Men de skall ha rätt till ett eget boende, och det är detta frågan handlar om. Kravet från Åke Johansson och FUB -- det har alla i socialutskottet fått veta -- är följande. Det framgår att vårdhem är en omöjlig miljö för att få de grundläggande behoven tillgodosedda. Det finns inte någon annan grupp människor som tillbringar tillnärmelsevis så lång tid på institution. FUB ser det som oerhört viktigt att få ett slutdatum för avvecklingen av vårdhemmen. Enligt FUB:s mening existerar inga små och välfungerade vårdhem. De låter sig inte luras av att man på vissa håll vill döpa om vårdhem till vårdbostäder utan några egentliga förändringar i verksamhetens innehåll. Detta är vad de som har erfarenheter av detta område säger. Vi fick stöd för de olika förslagen i socialutskottet av socialministern. Han sade följande i debatten: ''Jag går vidare till frågan om vårdhemmen. Det är sant att den socialdemokratiska reservationen ligger närmare propositionen på denna punkt. Den socialdemokratiska reservationen är också tydligare än utskottsmajoritetens formuleringar. Om jag skall vara alldeles uppriktig begriper jag inte riktigt vad de innebär.'' Jag delar Bengt Westerbergs uppfattning. Jag skall fråga utskottsmajoriteten följande. Det fattades två beslut i samband med LSS -- två motstridiga beslut. Vad är det som egentligen gäller enligt majoriteten? Dels menar majoriteten att vårdhemmen inte behöver avvecklas, dels framgår det av införandelagen, 6 §, att landstingen och kommunerna gemensamt skall planera för avveckling av befintliga specialistsjukhus och vårdhem. Vidare skall avvecklingsplaner upprättas och lämnas in till Socialstyrelsen senast den 31 Vårdhemmen skall avvecklas. De skall både inte avvecklas och avvecklas. Vad är det som gäller? Jag måste fråga utskottsmajoriteten detta. Det är rimligt att ni själva vet. Det är väl rimligt att de som är berörda av detta ute i kommuner och landsting vet vad riksdagen egentligen har fattat beslut om. Det kan inte vara båda delarna. Jag vill med det anförda yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna 2, 3 och 4.

Herr talman! Det är bra att riksdagen har fått ett förslag om att inrätta en Handikappombudsman. Vi har väntat länge på den reformen. Handikapputredningen var klar redan 1992 och hade ett betydligt starkare förslag på området. Jag tycker att det är bra att vi har fått förslaget och att vi i dag kan fatta beslut. Men jag vill samtidigt beklaga att en rad av de frågor och förslag som Handikapputredningen väckt inte fanns med i propositionen. Jag tänker exempelvis på rätten till hjälpmedel. Jag tänker på översynen av brottsbalken för att förhindra diskriminering av människor med funktionshinder av näringsidkare. Jag tänker på diskriminering i arbetslivet och på en rad av de frågor om tillgänglighet som Jan Herr talman! Jag menar att förslaget är bra. Men varför har man inte fullföljt Där finns den konkreta frågan om Handikappombudsman. Vi i Vänsterpartiet har begränsat vår motion och våra yrkanden till de förslag som tas upp i propositionen. Vi har avstått från att i det här fallet ta upp egna förslag som inte ingår i propositionen. Men jag vill understryka att de finns. Vi har inte dragit tillbaka dem. Socialdemokraterna, varför man inte kunde utforma förslaget i enlighet med utredningens förslag på det sätt handikapprörelsen själv önskat, nämligen en processförande handikappombudsman. Vi är helt överens om att det är viktigt att Handikappombudsmannen har en opinionsbildande roll där han förändrar attityder och går före på en rad områden. Jag tycker att det är tydligt och klart att processföringen hör dit. Av majoritetens skrivning framgår att frågan skall belysas ytterligare och att man skall återkomma i frågan. Jag menar att det finns ett tydligt och klart underlag från utredningen om betydelsen av processföringen redan i dag. En invändning som har rests av dem som har varit kritiska till processföring är att de inte vill ha en utveckling motsvarande den i USA. Inom sjukvård och omsorg drivs frågor med hjälp av processer i stället för att ha en lagstiftning och att politiker har satt upp mål. Jag kan förstå den invändningen. Inte heller jag eller Vänsterpartiet vill ha en utveckling där alltmer av besluten läggs över på domstolarna och där det inte är politiska organisationer som har lagt fast målen. Men jag menar att vi måste göra både--och. Vi måste ha en rättighetslagstiftning och en förbättrad lagstiftning vad gäller människor med funktionshinder så att de kan leva ett självständigt liv och komma nära samma villkor som vi andra har. Herr talman! Jag menar att detta inte tar bort kravet på att Handikappombudsmannen borde vara processförande. Jag menar att det därför vore av allra största vikt att redan nu lägga fast inriktningen på det nya ämbete som inrättas. Herr talman! Socialdemokraterna har i olika reservationer lyft fram andra frågor, exempelvis den om små vårdhem, vilken Jan Andersson talade om. Jag instämmer i att det råder oklarhet, och jag beklagar ånyo det beslut som riksdagen har fattat på detta område. Vi borde i full enighet ha kunnat fatta beslut om att även små vårdhem skall avvecklas. Jag tycker inte att jag behöver argumentera mer i frågan. Det har jag gjort tidigare, och Jan Andersson har gjort det i dag. Jag konstaterar bara att jag från flera kommuner hört hur kommunalpolitiker som är satta att utföra beslutet om att lägga ned åtminstone större vårdhem -- något som vi varit överens om -- ifrågasätts, och många gör inte aktivt det arbete som de borde göra för att påskynda denna process. Det är därför viktigt att titta närmare på detta, liksom när det gäller avgiftsfrågorna och övriga frågor som nämns i reservationerna. Herr talman! Jag instämmer i de socialdemokratiska reservationerna och yrkar bifall till Vänsterpartiets meningsyttring.

Herr talman! Jag har ingen annan uppfattning än Eva Zetterbeg när det gäller vikten av att ombudsmannen bör ges en processförande roll. Men det är inte möjligt att fatta ett sådant beslut i dag. Det hänger samman med att man måste ha ett lagstöd i botten. Det lagstödet finns inte i dag. Det rör sig om en lag om diskriminering i arbetslivet för funktionshindrade, diskriminering i näringsverksamheten, osv. Sammanlagt är det åtta lagar, tror jag, som Handikapputredningen lade fram. För att man skall kunna göra Handikappsombudsmannens roll processförande måste någon eller några av dessa lagar finnas i botten, som ett lagstöd. Vi hade en önskan om en starkare skrivning från den socialdemokratiska gruppen. Politik handlar ju om att nå fram till resultat. Vi har nu fått med oss den borgerliga majoriteten i en skrivning som innebär att regeringen skall återkomma. Den skall återkomma och belysa dels frågan om en processförande roll för Handikappsombudsmannen, dels frågan om de lagändringar som fordras. Vi kommer att få frågan på riksdagens bord igen, och vi har fått en bred enighet om det. Jag tycker det är att föra frågan framåt, och det är det som politik handlar om. Annars hade det möjligtvis blivit så att vi hade haft en reservation och en majoritet som inte alls hade tagit upp frågan om en processförande roll. Det hade inte varit att föra frågan framåt.
Herr talman! Jag är helt klar över, Jan Andersson, att det inte räcker med Socialdemokraternas och Vänsterpartiets stöd för att få igen en sådan skrivning. Men det står helt klart att vi hade kunnat fatta ett beslut. Vi hade visserligen inte kunnat fatta beslut om lagstiftning direkt. Precis som Jan Andersson säger krävs det ju att nämnda lagar finns i botten. Men det förslag som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ursprungligen lade fram var att ge regeringen i uppdrag att återkomma i frågan, inte att belysa frågan ytterligare, vilket det nu hänvisas till. Herr talman! Jag är helt införstådd med att det är svårt med de parlamentariska förutsättningarna. Jag anser inte att den största skulden ligger hos Socialdemokraterna utan hos Folkpartiet och andra partier, som faktiskt var med i Handikapputredningen och som, såvitt jag förstår, enigt stod bakom dessa förslag. Naturligtvis är detta steg bättre än inget steg alls, Jan Andersson. Men jag beklagar att vi inte kunde nå längre i dag, vilket var min förhoppning.

Herr talman! Jag beklagar om mitt anförande kommer att ta några fler minuter än tio. Jag trodde att jag hade anmält fler minuter i denna omgång. I afton rullstolsdans! Så annonserar DHR och några andra handikapporganisationer i annonsorganen och väcker därmed uppmärksamhet. Upptakten till detta var ett seminarium som förra året hölls i Stockholm. Det blev ett startskott för föreningar och klubbar inom handikapporganisationerna för att komma i gång med denna nya form för gemenskap och glädje. För många av oss är det säkert en överraskning att rullstol så väl lämpar sig för dans. När Statens handikappråd för ett par månader sedan anordnade en konferens om kulturpolitik uppträdde ett glatt gäng funktionshindrade från Göteborg. Gänget kallar sig Oscar Lingon. Det sjöng och musicerade med en glädje och entusiasm som smittade av sig till alla de församlade konferensdeltagarna. Detta är några glimtar från aktiviteter i dagens samhälle från de funktionshindrades värld, och som kontrasterar mot den miljö som den handikappade tidigare oftast var förvisad till. I socialutskottet fick vi exempelvis ta del av den värld som Åke Johansson upplevt, och som Jan Andersson berörde i sitt anförande. Åke Johansson har dokumenterat detta i sin bok Åkes bok. Det är svåra år som han har bakom sig. Nu känner han sig trygg i sin värld, och han reser runt för att informera och stödja sina kamrater. Vi som inte är funktionshindrade, konstaterar ändå att människor med funktionshinder är den del av befolkningen som möter de allra största hindren i livet. Det kan gälla vardagens alla bestyr som att duscha och att göra sina toalettbesök. Det kan också gälla möjligheterna att resa. Ambitionerna att förverkliga sina drömmar finns självklart också hos de unga handikappade som hos dagens ungdom utan handikapp; det behöver kanske knappast poängteras. Den svenska riksdagen har också i enighet fastslagit att målet för handikappolitiken är att uppnå full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionshinder. Detta beslut emanerar mycket från 1989 års handikapputredning Ett samhälle för alla. Där fastslogs det att oavsett individinriktade eller generella insatser skulle en kvalitetsutveckling ske. Fyra bärande principer angavs, nämligen självbestämmande och inflytande, tillgänglighet, delaktighet samt kontinuitet. Regeringen har också, med socialminister Bengt Westerberg i spetsen, genomfört ett mycket omfattande reformarbete trots det kärva ekonomiska läget. Regeringen fullföljer därmed löften som givits i regeringsdeklarationer, detta under en period som kännetecknats av besparingar på nästan alla områden. Herr talman! En ny lag har genomförts, nämligen Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS-lagen ger samhället skyldighet att se till att människor med funktionshinder får det stöd som behövs på flera områden. Omsorgslagen från 80-talet gav personer med utvecklingsstörning vissa rättigheter. Den omfattade ca 35 000 personer. LSS-lagen omfattar Det är en rättighetslag för alla människor som är svårt funktionshindrade från födseln, eller som senare i livet blivit det genom sjukdomar eller olyckor. Nästan den första åtgärd denna regering vidtog under mandatperioden var att höja vårdbidraget till föräldrar med barn som har funktionshinder. Vi vet att dessa föräldrar har ett stort ansvar och att de ställs inför stora och svåra uppgifter. De gör ovärderliga insatser och är mer än värda samhällets stöd. Nu går vi vidare med ytterligare förslag från Handikapputredningen. Vi skall i dag besluta om att inrätta en handikappombudsman. Det är med tillfredsställelse som vi i dag kan gå till beslut i detta ärende. Som representant för Folkpartiet känner jag en särskild glädje över att vi får fullfölja den prioritering som vi alltid haft för de svaga grupperna. Ombudsmannaorganisationen blir då det organ som kan främja de funktionshindrades möjligheter och driva på utvecklingen för att förebygga de missförhållanden som fortfarande råder, trots ett pågående reformarbete. Ombudsmannens uppgifter blir att bevaka frågor som rör de funktionshindrades rättigheter och intressen på olika samhällsområden och att verka för att de funktionshindrade inte missgynnas. Ombudsmannen kan nu också följa tillämpningen av lagstiftningen på det handikappolitiska området och ta initiativ då det behövs. Jag anser att det inte minst kommer att vara en väsentlig uppgift för ombudsmannen att aktivt förmå myndigheter och andra i samhällslivet att på allvar fästa avseende vid de funktionshindrades rättigheter och intressen. Det blir en stark potential kraft i samhällets tjänst för de handikappade. Ombudsmannen skall därmed arbeta för de handikappolitiska målen, som jag citerade tidigare. Andra utgångspunkter är en miljörelaterad syn på handikapp och FN:s standardregler för funktionshindrade. Det hittillsvarande Statens handikappråd kommer i och med detta beslut att upphöra. I stället inrättas Handikappombudsmannen, men även till detta ämbete knyts ett råd. Ett förändringsarbete som leder till ökade möjligheter att tillvarata de funktionshindrades rättigheter välkomnas även av det avgående statliga handikapprådet, vars ordförande jag nu är. Där har också Jan Andersson tidigare varit verksam som ordförande. Jag vill tillägga att de insatser som det nuvarande handikapprådet har åstadkommit med begränsade resurser och möjligheter utgör en god grund för den nya organisationen -- detta tack vare en mycket lojal och plikttrogen personal. Det är klart att organisationsförändringar är påfrestande för den personal som har sin arbetsplats i det nuvarande rådet. Vi är många som har full förståelse för det. Men personalen kan känna sig nöjd med att i verklig mening ha fullgjort sitt uppdrag för de funktionshindrade. Jag är mycket glad över att det är ett i stort sett enigt socialutskott som lägger fram detta betänkande. Jag tycker att det speglar den grundläggande gemensamma syn som finns. Jag vill också här uttrycka min tacksamhet för de samförståndslösningar som Jan Andersson har medverkat till i just den här frågan. Utskottet gör nu två tillkännagivanden till regeringen. Det ena gäller om Handikappombudsmannen kan ges en processförande roll. Utskottet anser att denna möjlighet bör belysas ytterligare och att regeringen skall återkomma till riksdagen i ärendet. Till Eva Zetterberg vill jag säga att jag tycker att detta är ett alldeles utmärkt förslag och att jag inte förstår Vänsterns invändningar mot det. Det andra gäller att en parlamentarisk medverkan i Handikappombudsmannens råd är önskvärd. Därmed tillgodoses önskemål som ju har framförts motionsledes. Det finns ett par socialdemokratiska reservationer och en meningsyttring från Vänsterpartiet med instämmande i socialdemokratiska reservationer som jag särskilt vill bemöta. I reservation nr 1 tar socialdemokraterna upp frågan om solidarisk finansiering av omsorg och service. Av propositionen framgår tydligt att utgångspunkten för handikappolitiken är alla människors lika värde och lika rätt, vilket också klart har uttalats på annat sätt av regeringen. Syftet med den välfärdspolitik som regeringen för är att ge människor ekonomisk trygghet och att erbjuda sociala tjänster av god kvalitet, anpassade till medborgarnas skilda behov. I vårt svenska samhälle är ju också de handikappade fullvärdiga medborgare. Jag tycker inte att målet kan uttryckas klarare, och jag anser att socialdemokraterna i det här fallet slår in öppna dörrar. Jag yrkar avslag på reservation 1 och även på reservation 2, där kravet är en översyn av avgiftsuttaget för människor med behov av många insatser. Jag anser att något tillkännagivande inte behövs; regeringen arbetar redan med dessa frågor. Vi är medvetna om att vissa kommuner har inkomstrelaterade taxor och att avgiften bestäms dels av omsorgsbehovet, dels av hjälptagarens inkomst. Detta fungerar inte tillfredsställande för personer med ett omfattande vårdbehov, som får betala mer än personer med ett mindre behov. Socialstyrelsen har ju på uppdrag av regeringen gjort en uppföljning av kommunernas taxeuttag. I likhet med Socialstyrelsens påpekande framhölls i propositionen om avgifter att man särskilt skulle beakta behovet av individuella hänsyn när det gäller avgifterna för de yngre funktionshindrade. De har ju samma behov av att exempelvis träffa sina kompisar som andra ungdomar. Därför får det inte kosta för mycket. Socialstyrelsen anser att samtliga kommuner bör utarbeta anvisningar för individuell jämkning av taxor. Kanske behövs någon form av högkostnadsskydd. Regeringen kommer att överlägga med Kommunförbundet om avgiftstillämpningen. I reservation nr 3 tar socialdemokraterna återigen upp frågan om boendet. Det var en fråga som diskuterades ingående vid förra riksmötet, när LSS antogs. Utskottsmajoritetens uppfattning ligger fast, nämligen att större institutioner skall avvecklas, men att i vissa fall små, väl fungerande vårdhem kan utgöra en bra vårdmiljö. Vårdbehoven är individuella, och det är viktigt att vårdbedömningarna utgår från den enskilde individens behov. Vidare fastslog riksdagen att huvudmännen, utifrån varje vårdhems förutsättningar, under avvecklingstiden kan ta ställning till frågan om nedläggning. Mycket har hänt beträffande vårdhemmen. Det pågår en kraftig utbyggnad av gruppbostäder för utvecklingsstörda. 1986 fanns det nära 6 000 utvecklingsstörda boende i gruppbostäder. Sex år senare, 1992, fanns det nära 10 000. För perioden fram till 1995 planeras ytterligare 2 100 bostäder. Det finns 100 vårdhem kvar. Nyintagning till specialsjukhus/vårdhem får endast ske när det är fråga om ''vård oberoende av samtycke'', dvs. tvång. Alltjämt är det den enskilde som med hjälp av sina anhöriga och andra närstående skall bestämma vad som är bäst. LSS ger den möjligheten. Jag yrkar därför avslag på reservation nr 3. Socialdemokraterna tar i en reservation upp möjligheterna att resa, och de begär en tioårig investeringsram. Vänsterpartiet instämmer i den reservationen. 4. Vi hänvisar till det arbete som redan pågår för att åstadkomma en bättre samordning av kommunikationerna och för att förbättra resemöjligheterna. Samreseutredningen har i uppdrag att lämna förslag om bättre samordning i fråga om resor med kommunal färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och resor med kollektiva färdmedel. Vi anser inte att något nytt initiativ bör tas. Handikappombudsmannens råd skall ha en parlamentarisk sammansättning. Detta tillgodoses genom utskottets skrivning. Man kräver också att det skall finnas en representation från handikapporganisationerna. Eftersom ledamöterna i rådet skall tillsättas på personliga mandat, utgår jag från att handikapprörelsen blir representerad. Dessutom kommer Handikappombudsmannen årligen att ha regelbundna överläggningar om sin verksamhet med handikapporganisationerna. Herr talman! Med dagens beslut kommer vi att ta ytterligare ett stort steg för att människor med funktionshinder skall kunna leva ett gott och rikt liv. Med en ombudsmannaorganisation förstärks insatserna för att funktionshindrade skall få möjligheter till delaktighet och jämlikhet i samhället. Jag yrkar härmed bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer och meningsyttringen.
Herr talman! Jag betvivlar inte att Ulla Orring har lyssnat på Åke Johansson och FUB och läst Åkes bok med lika stort intresse som jag själv har gjort. Jag förstod av Ulla Orrings inlägg att hon har läst och studerat den noga, men vi drar uppenbarligen olika slutsatser. Det som Åke Johansson entydigt pläderade för var att även mindre vårdhem skall avvecklas. Han drog ingen gräns mellan mindre och större vårdhem. Jag skulle vilja lägga till att jag hittills inte har stött på någon person som i efterhand har beklagat att ett mindre vårdhem har lagts ner och människor har flyttat ut. I förväg sade flera av dessa personer och deras anhöriga att det inte skulle gå bra och att det var bättre där de var, för att efter flyttningen konstatera: Varför gjorde vi inte det här tidigare? Det gäller exempelvis Sätra gård ute på Ekerö, där jag har personliga erfarenheter. Jag har träffat personer som i hög ålder har flyttat ut efter att under större delen av sitt liv ha bott på ett s.k. Detta bekräftar tydligt och klart att det är den vägen vi måste gå. Ulla Orring och jag har uppenbarligen dragit helt olika slutsatser efter att ha lyssnat och läst. Sedan skall jag gå över till frågan om processföring. Jag menar att den belystes tydligt och klart i Handikapputredningen. Såvitt jag förstod stod Handikapputredningen också bakom det här förslaget. Jag måste tillstå att jag är besviken över att Folkpartiet inte har drivit frågan om processföring i utskottet. Om Folkpartiet hade valt att göra det hade det faktiskt funnits en majoritet här i riksdagen för att genomdriva ett sådant förslag i dag. Det skulle vara en majoritet bestående av Vänsterpartiet. Tyvärr valde man att inte göra detta.
Herr talman! Jag skall ta upp den senare frågan om processföring. Jag tycker att det förslag som vi gemensamt i utskottet har kommit fram till är alldeles utmärkt. I propositionen sägs det att man skall göra en utvärdering inom tre år. Precis som Jan Andersson sade måste det ju finnas några lagar att föra process om. Nu får Handikappombudsmannen möjlighet att sätta sig in i dessa frågor, och den regering som tillträder i höst kan återkomma med förslag. Jag tycker att detta är alldeles utmärkt. Handikappombudsmannen är till för att bevaka de funktionshindrades rättigheter. Vi har olika uppfattningar i frågan om de små vårdhemmen. Jag har ganska noga följt den debatt som pågår om dessa vårdhem. Jag har också erfarenhet av andra små vårdhem än det som Eva Zetterberg hänvisade till. I vårt förslag säger vi att avvecklingen skall ske i takt med att de vårdbehövande har möjlighet att flytta ut. Det är inget tvång. Det är en möjlighet som erbjuds. Det är mycket lämpligt att avvecklingen får ske i en lugn takt. Den statistik som jag nämnde visar dock att antalet gruppbostäder har fördubblats sedan 1983. Jag tycker inte att Eva Zetterbergs anklagelser gentemot Folkpartiet och den politik som vi för är relevanta.
Herr talman! Min kritik mot Folkpartiet gällde inte alla områden. Den gällde just dessa konkreta frågor, Ulla Orring. Jag tog upp frågan om processföring. Folkpartiet var med i utredningen. Jag menar att det där tydligt och klart står att man redan nu skulle kunna skrida till verket och fatta ett sådant beslut. Ulla Orring! Självfallet är ett beslut -- som vi kan fatta i dag -- som innebär att regeringen skall belysa frågan och återkomma bättre än det förslag som finns i propositionen. Men jag tycker inte att det räcker. Jag är besviken på den punkten. Det är inte bara jag själv och Vänsterpartiet som är det. Detta var ju ett krav som handikapprörelsen hade. Därför är det synd att vi inte når ända fram i dag. Jag har naturligtvis en förhoppning om att regeringen -- men knappast denna -- kommer att lägga fram ett förslag som innebär att Handikappombudsmannen blir en institution som faktiskt kan föra process och inte bara är opinionsbildande. Annars är risken stor att det blir en tandlös institution, som handikapprörelsen har varnat för.
Herr talman! Jag vill inte instämma i det omdöme som Eva Zetterberg gjorde om att detta skulle bli en tandlös organisation. Tvärtom tror jag att det kommer att bli en väl fungerande organisation. Det finns en möjlighet att Handikappombudsmannen kommer att kunna föra process; det förslaget kommer att läggas fram senare. Eva Zetterberg har följt denna fråga. Därför vet hon att många remissinstanser har varit tveksamma till detta med processföringen. Jag tycker inte att ombudsmannen bara skall ägna sig åt att föra process. Det är angeläget att man genom överläggningar med kommuner, landsting och andra organisationer i samhället får fram bra förhållanden för de funktionshindrade. Det kanske är mycket bättre än att bara ägna sig åt processföring i domstolar.
Herr talman! Jag tackar Ulla Orring för de vänliga orden. Som jag sade tidigare tycker jag att vi kunde ha varit ännu tydligare när vi gjorde beställningen till regeringen. Men detta är trots allt ett mycket bättre förslag än propositionens. Min förhoppning är att regeringen ganska snart -- och inte om tre år som det står i propositionen -- skall återkomma med lagförslag och förslag om en processförande ombudsman. När det gäller kommunikationsmöjligheterna vill jag säga att jag inte tror att Samreseutredningen tar upp hela den aspekt på resandet som vi tar upp i vårt förslag. Vi anser nämligen att det skall göras en inventering av hela kedjan, dvs. inte bara av själva resandet när det gäller färdtjänst, tåg och annat. Man skall också titta på terminalerna och på hur det ser ut i de handikappades närmiljöer. Man skall ta reda på vad som behöver göras för att de funktionshindrades resemöjligheter skall öka. Till sist skall jag ta upp frågan om boendet och vårdhemmen. Den diskussionen har vi fört tidigare. Jag delar inte Ulla Orrings uppfattning. Jag vill ha en avveckling av vårdhemmen. Det är en sak att vi har olika uppfattningar, men den borgerliga majoriteten har faktiskt två uppfattningar. Det tog jag upp, men det har Ulla Orring inte kommenterat. Dels säger ni att de små vårdhemmen kan finnas kvar. Dels framgår det av lagen om införande av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade att landstingen och kommunerna gemensamt skall planera för avveckling av befintliga specialsjukhus och vårdhem. Det står i 6 §. Vad är det som gäller? Ni har faktiskt två motstridiga uppfattningar. Skall vårdhemmen avvecklas eller inte? Ni måste väl ha en entydig uppfattning, Ulla Orring?
Herr talman! Vi har samma uppfattning när det gäller resemöjligheterna för de funktionshindrade. Vi skall på alla sätt underlätta resandet, och det gäller hela kedjan. Samreseutredningen har i uppdrag att lägga fram förslag om bättre samordning i fråga om resor med kommunal färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och resor med kollektiva färdmedel. I det uppdraget ingår naturligtvis att man skall se över hur tillgängliga terminalerna är för dessa människor. De hoppar ju inte på tåget på banan, så att säga. Någonstans passerar de en terminal. Jag tycker att er reservation är onödig. Detta kommer att redovisas så småningon. Det är vår bestämda uppfattning att det skall bli bättre samordning mellan de olika transportmedlen för de funktionshindrade. När det gäller de små vårdhemmen förstår jag inte Jan Anderssons resonemang. Vi säger att vårdbehoven är individuella och att vi skall utgå från individens behov. Huvudmännen bör utifrån varje vårdhems förutsättningar under avvecklingstiden kunna ta ställning till frågor om nedläggning eller fortsatt drift. Detta sker i landet för närvarande. Vi bygger ut ett gruppboende som jag tycker är helt fantastiskt. Det har också getts stimulansbidrag till att bygga ut gruppboendet. Rom byggdes inte på en dag, Jan Andersson. Vi är helt överens om att de stora vårdhemmen och specialsjukhusen skall avvecklas och att det inte skall ske några nya intagningar till dessa. Utskottsmajoriteten kan inte tillgodose Jan Anderssons reservation på ett bättre sätt än vad vi har gjort i vårt betänkande. Jag tycker att det här är en bra utveckling som gör att detta boende så småningom kan avvecklas.
Herr talman! Jag begär bara att ni skall bestämma er. Å ena sidan säger ni att vissa vårdhem som är små och har en god vårdmiljö skall kunna finnas kvar. Å andra sidan säger ni att vårdhemmen skall avvecklas. Såvitt jag förstår är detta motstridiga uppfattningar. Bengt Westerberg insåg det. Han begrep inte vad ni sade. Jag begriper faktiskt inte heller vad ni menar. Det är två motstridiga beslut som ni har fattat. Vi är utan skuld, därför att vi står bakom lagen. Landstingen och kommunerna skall planera för avveckling. Vi har inget slutdatum, men man skall planera för avveckling. Ni har två motstridiga beslut. Det är problemet med ert ställningstagande, Jag vet inte om detta är den sista debatten som Ulla Orring deltar i i kammaren, men det är den sista debatten som jag och Ulla Orring har tillsammans, och det är den sista debatten under det här riksmötet som jag deltar i. Jag vill tacka Ulla Orring för de stimulerande debatter och det engagemang som Ulla Orring har visat i bl.a. handikappfrågor. Tack så mycket!
Herr talman! Jag tackar Jan Andersson för detta uttalande. Det är min sista debatt här i kammaren. Jag tycker att det är ganska signifikativt att vi från oppositionens och majoritetens sida har kunnat ena oss om huvuddragen i det här betänkandet. Det tycker jag är det allra viktigaste. Jag har alltid uppskattat Jan Anderssons rakryggade uppträdande i de här debatterna. Men i fråga om avvecklingen har vi inte samma uppfattning. Något slutdatum för avveckling är inte utsagt. Det framgår att man inte planerar något slutdatum. Vi säger från utskottsmajoritetens sida att avvecklingen av de små vårdhemmen kan ske i en lugnare takt än vad Jan Andersson och hans parti kanske vill. Men vår målsättning är ju densamma. Vi skall utgå från den handikappades eller den funktionshindrades önskemål. LSS-lagen ger ju de möjligheterna. Det är enligt LSS-lagen den enskilde vårdtagaren, den funktionshindrade, som till sist avgör den här frågan.

Herr talman! För drygt ett år sedan beslöt riksdagen att inrätta en barnombudsmannafunktion. Jag framförde här i kammaren vid detta tillfälle min tveksamhet till klokskapen i ett sådant beslut. Grunderna till det var att vi inom den statliga förvaltningen fram till dess haft fyra statliga ombudsmän -- JO, KO, JämO och DO -- vilka omfattade oss alla. Den nya ombudsmannafunktionen skulle komma att skilja sig från de övriga i det att den fick mandat att föra en speciell grupps talan. Den fara jag såg häri var att sannolikt andra grupper i samhället helt förståeligt skulle komma att kräva sina ombudsmän -- något som ju har besannats -- och att den statliga ombudsmannafunktionen, i takt med att vi inrättar allt fler, skulle komma att urholkas och inte längre vara den kraftfulla institution på hög nivå som företräder den enskilde medborgaren visavi etablissemanget. Detta var och är en rent principiell diskussion, som inte innebär att jag är negativ till vare sig en ombudsman för barn eller för handikappade som sådan, utan det är ett uttryck för att jag är fortsatt oroad över den, enligt min mening, nivellering av det statliga ombudsmannaskapet som vi genom våra riksdagsbeslut kanske har påbörjat. Men nu har vi ändå, herr talman, slagit in på den här vägen, och i ljuset av detta skulle jag vilja tillägga följande: Barnen har en stor kader av engagerade människor -- föräldrar, lärare, intresseorganisationer av olika slag, och i dag även en barnombudsman -- som för deras talan. De handikappade har, förutom ofta pådrivande närstående, en stark organisation med 28 olika förbund som värnar varje handikappads rättighet. Nu har de snart en ombudsman också. Det här är bra. Jag unnar innerligt väl såväl våra barn som alla handikappade allt stöd och all hjälp de kan få. Men det finns en stor grupp människor i vårt land som inte har så värst många som kämpar och talar för deras rättighet till en värdig tillvaro. Ofta kan de själva inte heller, bokstavligt talat, föra sin egen talan. Dem jag talar om är våra mycket gamla, mycket sjuka, ofta demenssjuka medmänniskor. När nu barnen och i dag även de handikappade har fått sina ombudsmän, måste väl ändå tiden vara mogen för att denna stora tysta grupp människor skall få sin äldreombudsman.
Herr talman! Jag skall ta upp samma sak som jag tog upp med Ulla Orring tidigare, eftersom My Persson tillhör den politiska majoriteten. Det gäller vårdhemmen för utvecklingsstörda. Det är klart och tydligt att den borgerliga majoriteten, när LSS antogs, fattade två motstridiga beslut. Ett finns i allmän text, där man säger att vårdhemmen inte behöver avvecklas, och ett annat finns i lagtexten, där det står att vårdhemmen skall avvecklas. Något tal om slutdatum har det inte varit, inte från vår sida heller. Vi har inte något krav på slutdatum. Det handlar om det gamla beslutet, om vårdhemmen skall avvecklas över huvud taget. Jag skulle vilja fråga även My Persson: Vilket av de två besluten är det egentligen som gäller, enligt My Perssons uppfattning?
Herr talman! Först vill jag i så fall hänvisa till vad jag personligen anser, Jan Andersson. Vi kan börja där. De större institutionerna och vårdhemmen skall avvecklas, som det står även i den här propositionen. Men där det finns mindre, väl fungerande vårdhem för utvecklingsstörda skall man vid varje sådant tillfälle kunna bedöma om det är ett vårdhem som möjligtvis kan få vara kvar eller om det skall avvecklas, och i vilken takt det skall avvecklas. För övrigt tycker jag att diskussionen mellan Ulla Orring och Jan Andersson har varit lång. Jag hänvisar till Ulla Orrings tolkning, som gäller majoriteten och som jag nu förstår att Jan Andersson kommer att vilja ha ytterligare replik på.
Herr talman! Det är riktigt. Jag respekterar men delar inte den uppfattning som Ulla Orring och My Persson har gett uttryck för. Det rimliga hade varit att man inte samtidigt stiftade en lag som säger att vårdhemmen skall avvecklas. Man skulle ha avvisat den paragrafen i införandelagen till LSS. Men det gjorde man inte. Det är inte konstigt att det har skapat förvirring både hos socialministern och ute på fältet.

Herr talman! Betydelsen av att finna former för stimulering av innovationer i Sverige har vunnit viss förståelse inom såväl regeringspartierna som oppositionen. Ny demokrati medverkade till att regeringen tillsatte en enmansutredare, professor Wedin, som efter en föredömligt kort tid, bara några sommarmånader, kunde redovisa sitt betänkande Innovationer för Sverige. Där presenterades en helhetssyn med idéer och förslag till åtgärder för att förbättra uppfinnarnas situation. Regeringen konstaterade, på basis av utredarens förslag, i årets budgetproposition att det finansiella stödet till innovationer bör utvecklas. Regeringen skulle under mars 1994 lägga fram förslag till hur medel till ändamålet skulle tillföras. Regeringen delade utredarens uppfattning om utvecklingen av produktrådens verksamhet och verksamheten hos Svenska uppfinnareföreningens rådgivare. Regeringen såg även positivt på åtgärder som kunde främja innovationsklimatet men ställde sig i övrigt kallsinnig till alla former av skattelättnader, patentbidrag, nya former av innovationsfonder etc. Med anknytning till budgetpropositionens förslag om innovationsstöd presenterade Ny demokrati en rad förslag till innovationsfrämjande åtgärder. I avvaktan på regeringens aviserade proposition om innovationsstöd, som vi nu har fått och som vi nu behandlar, behandlade utskottet bara vår motion om produktråd och SUF:s rådgivare. Tillsammans med regeringspartierna reducerade vi våra anspråk och fick igenom det aktuella yrkandet i vår motion. Men vi agerade då mot bakgrund av förväntade åtgärder som presenteras i den nu aktuella propositionen om innovationsstöd. Även om Ny demokrati ingår i den borgerliga utskottsmajoritet som nu tillstyrker regeringens förslag om innovationsstöd, ställer jag mig kritisk till den förenklade synen i propositionen på Innovationscentrum som den enda lösningen på uppfinnarnas behov av olika stimulans och stödåtgärder. Visst kan 500 miljoner i den nya stiftelsen innebära ett lyft för uppfinnarna i landet. Med tanke på utskottets skrivning ansåg jag mig kunna biträda förslaget. I mitt särskilda yttrande betonar jag emellertid betydelsen av att Innovationscentrum inte i alltför stor utsträckning integreras med NUTEK. Självklart bör NUTEK vara representerat i styrelsen, men som jag ser det är det viktigt att uppfinnarna upplever Innovationscentrum som en fristående teknisk kommersiellt inriktad institution. Jag delar därför utredarens uppfattning om att Innovationscentrum skall stå för en ny uppfinnarkultur i Sverige. Det är därför min förhoppning att jag med dessa tankar kanske något kan påverka regeringens fortsatta handläggning av frågan om etablering av I regeringens formulering av Innovationscentrums verksamhet sägs uttryckligen att innovationsstöd och andra innovationsfrämjande åtgärder skall vara riktlinjer för verksamheten. Sammanfattningsvis säger utskottet: ''Utskottet utgår dock från att regeringen beaktar vad utskottet anfört om verksamheten hos stiftelsen Innovationscentrum. Det gäller, som tidigare redovisats, möjligheterna till omfördelning av budgeten över de olika verksamhetsåren - -.'' De 500 miljoner kronorna genererar 50 miljoner kronor per år över en tioårsperiod. Men man kanske kan utgå från att Innovationscentrum kan ha den friheten att tillgodose större behov än motsvarande 50 miljoner kronor de första åren. Vidare talas det om ''möjligheterna till särskilda innovationsfrämjande åtgärder och utveckling av produktrådens samarbete med SUF:s lokala rådgivare''. I regeringens förslag saknar jag helhetssynen på alla åtgärder som kan stimulera och underlätta uppfinnarnas sitution i Sverige, som jag tidigare var inne på. Vi i Ny demokrati följer i vår motion om innovationsstöd upp många av utredarens förslag. Vi talar om en ny associationsform, långsiktigt uppbygda innovationsfonder för kapitalplacerare, skattefrihet för royaltyintäkter som skulle rädda nya uppfinningar och produkter kvar i Sverige, avdragsgilla patentkostnader för enskilda uppfinnare, skatteavdrag för kapitalsatsningar i innovationsprojekt etc. Herr talman! Men det räcker inte med aldrig så mycket åtgärder när det gäller innovationsstöd. Det måste också finnas tillgång till tålmodigt riskkapital. Bankerna ställer fortfarande inte upp utan såväl livrem som hängslen på säkerheter. Vi vet också att Bure och Atle och andra riskkapitalbolag i dag inte är designade för sådant kapital som behövs för att starta upp utifrån en skrivbordsidé. Därför presenterade vi i Ny demokrati ett förslag till en statlig garantifond på 2 I andra hand föreslog vi att riksdagen av regeringen skulle begära en utredning om förslag till lösning på hur en sådan här garantifond skulle kunna organiseras och byggas upp. Vår grundtanke var att garantifonden skulle kunna utnyttjas med koppling till Industri och nyföretagarfonden. Projekt som bedömts och godkänts men som förvägrats bankkrediter skulle med garantifonden som säkerhet inte kunna förvägras erforderliga lånekrediter från bankerna. Vi känner till den trappstegsmässiga skalan 10 % egen insats ger 30 % från fonden och 60 % från bankerna. Ja, det var vår tanke. Larsson, jurist på Företagarnas riksorganisation, i artikeln Banker tar inte samhällsansvar: Vi på får dessutom nästan dagligen telefonsamtal från personer som har fått klartecken från t.ex. Utvecklingsfonden eller Industri och nyföretagarfonden men där bankerna ändå vägrar att ställa upp med de lån som behövs därutöver. Det är ju barockt. Här ställer samhället upp med offentliga medel, men bankerna tar ändå inte sitt ansvar. Därmed fick jag av en händelse en bekräftelse från verkligheten som talar för det vettiga i vårt förslag till garantifond. Men här i riksdagen får detta förslag inget gehör. Fast det har kanske sina skäl: Förslaget kommer från Ny demokrati. Herr talman! Avslutningsvis ansluter jag mig till utskottets majoritet beträffande hemställan i betänkandet, mom. 1. Jag yrkar bifall till vår reservation 3 om garantifond under mom. 2. Eftersom detta är en avslutande debatt med anknytning till näringsutskottets betänkanden, vill jag här i kammaren uttrycka ett tack till mina utskottskolleger för ett under den här mandatperioden synnerligen stimulerande arbete, trots våra åsiktsskillnader.

Herr talman! Om man läser betänkandet om innovationsstöd blir man snart på det klara med att samtliga partier i riksdagen har gjort mycket starka markeringar av vikten av en politik där man satsar på innovationer. Skiljelinjerna går vid finansieringen av dessa satsningar. Som Mats Socialdemokraterna och även Vänsterpartiet att det vore rimligare att göra satsningarna via ordinarie budgetanslag och via de institutioner som i dag finns och som i stort sett fungerar väl. Regeringen däremot har fått detta med stiftelser på hjärnan. Det förefaller som att man vill bygga någon sorts monument över den korta period i svensk politik då vi hade en borgerlig regering. De farhågor som Mats Lindberg tog upp när det gäller tillskapandet av nya institutioner och uppbyggandet av nya byråkratier är välgrundade. Vi skall inte överbyråkratisera någonting som inte behöver krånglas till ytterligare. Jag instämmer också i den beskrivning av regeringens nedrustning av näringspolitiken som Mats Lindberg gjorde. Under hela denna mandatperiod har man minskat NUTEK:s anslag och därmed har satsningarna på innovationer och innovatörer minskat. Nu återkommer man i huvudsak politiskt därför att man vill göra av med de sista löntagarfondspengarna innan mandatperioden är över. Vänsterpartiet vår näringspolitiska motion. Vi skrev att vi instämmer i många av Innovationsutredningens förslag och idéer. Vi avsatte också ett belopp motsvarande det som utredaren ansåg vara rimligt, ca 100 miljoner till NUTEK för satsningar i bred mening på innovationspolitik. I den reservation som socialdemokraterna har fogat till detta betänkande och som jag har anslutit mig till anges ett lägre belopp, 50 miljoner. Jag tycker inte att det finns någon anledning att skilja ut sig på beloppet om man är överens om det övriga, nämligen var och ungefär hur satsningen skall göras. Jag hade gärna sett att Socialdemokraterna hade gjort en litet större satsning än den som man gjorde. De brister som tidigare har omtalats tidigare -- t.ex. avvecklingen av innovationspolitiken -- är sådant som Vänsterpartiet under denna mandatperiod har tagit upp i motioner. Det gäller stödet till innovatörer, stödet till produktråden och stödet till Uppfinnareföreningen. Detta har vi tidigare väckt motioner om, som sedan har avslagits av kammaren. Dessa motioner har inte uppprepats i år, eftersom Innovationsutredningens förslag skulle ligga till grund för en proposition. Men jag står fast vid de synpunkter som jag tidigare har uttryckt under mandatperioden. Jag tycker också att man bör betona att regeringen och majoriteten har varit långsamma och vidtagit sådana åtgärder som har inneburit en tempoförlust. Man har till varje pris velat omstrukturera och delvis privatisera riskkapitalmarknaden. I början av perioden fanns det fungerande institutioner: Dessa borde kunna arbeta vidare framåtsyftande utan att störas av de i mitt tycke onödiga omstruktureringarna och omorganisationerna som man har gjort. Nu skall jag inte klaga mera. Jag vill ta upp en sak som vi från vår sida speciellt har betonat. Det gäller satsningarna på teknikupphandling och den försöksverksamhet med teknikupphandling som NUTEK gör, det s.k. SNITS-programmet. Man bör göra ytterligare satsningar utöver de 10 miljoner som är avsatta för detta ändamål. Man bör också pröva de idéer som med framgång är prövade i andra länder, dvs. att en bestämd procentsats -- låt oss säga 1 % av statens samlade teknikupphandling -- avsätts för små och medelstora företag. Här har utskottsmajoriteten uttalat sitt instämmande i själva grundtanken, men man vill avvakta utvärderingen av NUTEK:s försöksverksamhet. Jag tycker att det är onödigt. Man kunde ha gått direkt till beslut och därigenom markerat att det är allvar att staten genom sin teknikupphandling aktivt vill bidra till att stimulera utveckling av nya idéer och produkter. Herr talman! Avslutningsvis vill jag understryka att allt inte behöver uppfinnas i Sverige. Det är viktigt att vi inte bara tar hand om de idéer som utvecklas i Sverige, utan att svenska företag -- stora, medelstora och små -- tar till sig idéer från omvärlden och importerar idéer och innovationer som görs utanför landet. Som sagt behöver vi inte uppfinna allting själva. Det finns kloka människor i andra länder också. Med detta vill jag instämma i Mats Lindbergs yrkande. Dessutom yrkar jag bifall till meningsyttringen under mom. 3 beträffande teknikupphandling.

Herr talman! Vi börjar nu närma oss slutet på denna mandatperiod. Det har varit en period som har inneburit ett hårt arbete för att påbörja återindustrialiseringen av Sverige. Efter 1980-talets spekulationsekonomi, som ledde till fastighetskriser, finanskriser, industrikriser samt också den värsta arbetsmarknadskris som vi haft i modern tid, har det varit en mödosam väg för att återupprätta Sverige som en företagar och tillväxtnation. Det småföretagsprogram som togs fram i regeringsdeklarationen 1991 börjar nu ge resultat. Mats Lindberg och jag har har fört ett antal debatter under denna mandatperiod. I varje debatt har Mats Lindberg ägnat sig åt att anklaga regeringen för dess politik -- att den ingenting gör. Men det har gjorts väldigt mycket, men det vill inte Jag skall berätta om några av de saker som har gjorts. Framför allt handlar det om småföretagsprogrammet, som består av en bättre riskkapitalförsörjning, sänkta skatter och avgifter och som innebär en förenkling av regelverk för småföretagen, vilket i sin tur innebär underlättande av nyetablering. Det förbättrar också förutsättningarna för forskning och utbildning samt Europafrågorna. Det främjar kvinnligt företagande, utbildning och forskning samt kompetenshöjande åtgärder. Detta är en del av det som har gjorts. Riskkapitalförsörjningen har varit en utomordentligt viktig fråga under denna period, inte minst på grund av bankernas stora problem som har inneburit svårigheter för både den enskilde och för företagare att kunna få erforderlig finansiering. Det gäller inte minst företagare som skall etablera sig eller expandera. Därför är de medel som staten har tillhandahållit när det gäller riskkapitalförsörjningen av utomordentligt stor vikt. Industri och nyföretagarfonden har fått 2,4 miljarder, de olika riskkapitalbolagen har fått 6,5 miljarder, utvecklingsbolagen har fått 2,5 miljarder, Teknikbrostiftelsen har fått 1 miljard. Detta var några exempel. Det innebär faktiskt en tredubbling under de senaste åren av det riskkapital som staten har varit engagerad i. Det finns delar av riskkapitalförsörjningen som det har varit svårigheter med i början, men nu börjar även den ta fart. Industri och nyföretagarfonden har blivit en mycket uppskattad låneform bland nyföretagarna. Jag kan upplysningsvis nämna att finansutskottet har föreslagit att ytterligare 50 miljoner kronor skall tillföras Industri och nyföretagarfonden för att bl.a. främja kvinnors företagande. Även riskkapitalbolagen börjar nu engagera sig i olika småföretag. Utvecklingsfonderna kommer att omvandlas till utvecklingsbolag med större tillgång på riskkapital än tidigare. Detsamma gäller också för Norrlandsfonden. Av stor betydelse är också de skatter och avgifter som sänkts för små och egenföretagarna. Det rör sig om cirka 14 miljarder kronor. Exempelvis har kvittningsrätten mellan näringsverksamhet och tjänst återinförts. Det har stor betydelse, inte minst för uppfinnare och innovatörer. Det som kanske är viktigast av allt är att bankerna börjar tillfriskna. Visst finns det svårigheter ännu, men det viktigaste är att relationerna mellan företagare och banker börjar bli normala. Genom den hårdnande konkurrensen inom bankvärlden börjar läget lättna, och räntegapet börjar minska, vilket är nödvändigt. Härutöver har vi också fått en ny regionalpolitik, som också ger ytterligare förstärkning av resurser till olika projekt. För att främja tillväxt och förnyelse är det viktigt att stödja innovationer. Det verkar vi vara rörande överens om. Därför är detta betänkande mycket viktigt för arbetet med att återupprätta Sverige som en företagar och tillväxtnation. Svenska uppfinnare och innovatörer har under många år levt under knapphetens tecken. Det har gjort att många svenska uppfinningar inte har kunnat kommersialiseras här i landet. I stället har många svenska uppfinningar sålts till andra länder för bearbetning. Detta kommer vi inte att ha råd med i fortsättningen. Under förra året tog vi från näringsutskottet initiativ till en utredning för att förbättra möjligheterna för uppfinnare och innovatörer. Regeringen tillsatte, som vi tidigare har hört, en särskild utredare, professor Per-Åke Wedin. Han fick i uppdrag att se över insatserna för att främja innovationsverksamheten. Han föreslog bl.a. Vi har redan tidigare år behandlat anslagen till NUTEK, vilka avsätts för innovationsverksamheten. I det betänkandet höjdes också anslaget med 5 miljoner kronor för att just utveckla produktrådsverksamheten. I betänkandet går vi vidare med förslag till en kraftig satsning på ett innovationscentrum. Det är bra. Jag hälsar de nya resurserna med tillfredsställelse. Vi vet hur svårt det är att ta steget från idé till kommersialisering. Riskerna och kapitalinsatserna överstiger många gånger både uppfinnarnas och småföretagarnas förmåga. Det finns också behov av rådgivning, utbildning och förmedling av kontakter. Det nya innovationscentrum, som kommer att erhålla drygt 500 miljoner kronor från Fond 92--94, skall förvaltas av en stiftelse. Det gör att man vid Innovationscentrum kan arbeta på ett flexibelt sätt. När det gäller bl.a. hur medlen skall fördelas under de tio åren kan man mycket väl ta en större summa i anspråk under det första året. Det är i och för sig ganska naturligt att så sker, med tanke på det ackumulerade behov som föreligger. En utvärdering skall göras om fem år. Då får man se om det finns ytterligare kapitalbehov. Innovationscentrum skall syssla med innovationsfrämjande åtgärder. Man skall ge finansiering till projekt i tidiga skeden och ge råd och stöd till uppfinnarna. Till dessa åtgärder skall också räknas in annonsering, utställning och uppfinnarpriser. Regeringen har i budgetpropositionen också uppdragit åt NUTEK att anordna en s.k. innovationsvecka, utdela stipendier och tillhandahålla undervisningsmaterial. Jag anser självfallet att Innovationscentrum skall stimulera till ytterligare samarbete mellan produktråden och Svenska uppfinnareföreningen. Jag anser också att Svenska uppfinnareföreningen har en stor kompetens som bör tillvaratas i det innovationsfrämjande arbetet. Även produktrådens verksamhet är ett prioriterat område hos de nya utvecklingsbolagen. När det gäller beredning av ärenden är det viktigt att påpeka att Innovationscentrum skall främja både mångfald och kompetens. Stiftelsen skall därför utnyttja både privata och offentliga organ för att få den tekniska kompetens som är nödvändig för ett ärendes behandling. Sekretessfrågan måste lösas på ett godtagbart sätt, när olika organ utnyttjas för beredningsinsatserna. Genom att Innovationscentrum nu får en så bred verksamhet är också kraven i Ny demokratis motion tillgodosedda. Jag kan upplysningsvis meddela att 25 miljoner kronor har anslagits inom det regionalpolitiska anslaget för tidig finansiering av teknikprojekt. Socialdemokraterna säger i sin reservation nej till inrättandet av Innovationscentrum. De säger också nej till de 500 miljonerna från Fond 92--94. Jag tycker att det är synd. Genom inrättandet av Innovationscentrum och genom tillförsel av medel ger vi ju uppfinnare och innovatörer en bra chans att få hjälp med såväl rådgivning som finansiering. Allt detta kan ske i samarbete med NUTEK, utbildningsbolagen, produktråden och Svenska uppfinnareföreningen. Herr talman! Nivån på innovationsverksamheten är beroende av såväl enskilda personers förmåga och kompetens som ett klimat som främjar och premierar kunskap, kreativitet och förnyelse. Genom detta betänkande ger vi ytterligare ett instrument för att skapa ett sådant klimat och för att återupprätta Sverige som en företagar och industrination. Om 1980-talet var spekulanternas årtionde, är det nu dags för företagare, entreprenörer, uppfinnare och innovatörer att få goda möjligheter i vårt land. Det skapar både framtidshopp och framtidstro, och det ger resurser till vår framtida välfärd. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Herr talman! Än en gång säger Mats Lindberg att vi inte har någon näringspolitik. Jag räknade upp ett antal ganska stora åtgärder som har gjorts på riskkapitalsidan när det gäller att sänka skatter och avgifter, inte minst för småföretagen. Är inte 14 miljarder för småföretagare en åtgärd som är viktig för näringspolitiken? Jag vet inte vad Mats Lindberg anser om det, men har han hört någon småföretagare som tycker att det är felaktigt när skatter sänks för dem? Är inte det något som de har krävt och eftersträvat för att få möjlighet att verka i vårt land? Är inte det en bra insats, Mats Lindberg? Vi har också frågan om förenkling av regelverken och Europafrågorna. När det gäller att främja kvinnors företagande har det gjorts många insatser som aldrig har gjorts tidigare för att också de skall komma i gång och jobba. Jag tycker att det är riktigt att det görs en komplettering genom regionalpolitiken. Näringspolitiken ligger som en grund i hela landet. Den kompletteras med regionalpolitik. Det är en helt naturlig och bra åtgärd som jag har eftersträvat. Vi hade debatt om detta i måndags. Nu görs det en komplettering som ger möjligheter till tillväxt i hela vårt land. När det gäller utvecklingsbolagen har jag varit en av de största tillskyndarna av utvecklingsfonderna -- att kunna ha kvar och utveckla dem till utvecklingsbolag. Vi har också kvar mer pengar än vad Mats Lindberg hade från början. Man glömmer lätt bort att den gamla regeringen drog in 1 miljard från de dåvarande utvecklingsfonderna. Den har vi fått tillbaka nu. Nu har vi 2,5 miljarder och kan ge lån till företagare, inte minst till småföretagare, i vårt land. Detta sker också. Det pågår nu en omvandling från utvecklingsfonderna till utvecklingsbolagen. Jag har varit i kontakt med dem nästan varje vecka nu. Man tillsätter styrelser i det ena länet efter det andra. Det innebär att man har möjligheter att komma i gång inom en ganska snar framtid. Väldigt många saker har gjorts, Mats

Herr talman! Det är bra att Mats Lindberg tycker att det är bra med skattesänkningar för småföretag. Vi är överens om den saken. Men när det gäller riskkapitalförsörjningen har det ändock skett en tredubbling av resurserna de senaste åren. Det är åtgärder som man har velat beakta och som företagen tycker är bra. Industri och nyföretagarfonderna har blivit mycket lyckade. Jag har varit i kontakt med många företag som har fått de här lånen och som tycker att detta är bra. Jag håller med Mats Lindberg om att det finns bra kompetens inom Industrifonden. Man ger också stöd i fortsättningen. Men det finns också möjligheter att via t.ex. Atle och Bure eller genom de andra riskkapitalbolagen få hjälp att finansiera olika projekt. Möjligheterna finns nu på ett helt annat sätt än tidigare. Man kan också med annan delfinansiering, via utvecklingsfonderna, komma fram till en vettig investering. Jag har själv varit i kontakt med många stora företag som har klarat av att göra investeringar under de här årens lopp, och jag tror att det kommer att gå även i fortsättningen. När det gäller innovationsverksamheten anser Mats Lindberg inte att 500 miljoner är viktigt. Jag tycker att det är en stor satsning som har gjorts här och som man tar från de gamla löntagarafondsmedlen. Det är pengar som har kommit från näringslivet. Nu återför man dem till näringslivet, till innovationsinsatser. Jag tycker att det här är en bra insats, som ger möjligheter för våra uppfinnare och våra innovatörer att verka bra i framtiden. Herr talman! Eftersom det här är sista debatten mellan mig och Mats Lindberg det här året och den här mandatperioden vill jag också tacka för de debatter vi har haft under åren.
Herr talman! Jag vill också understryka att regeringen medvetet, under hela mandatperioden, har tagit pengar från innovationspolitiken. Det har varit en medveten markering. Det första som näringsministern gjorde när han tillträdde var att markera att staten inte skulle syssla med innovationspolitik. Sedan har han, och därmed också riksdagsmajoriteten, successivt fått backa närmare en normal näringspolitik. Men för att rädda ansikten har regeringen inte kunnat driva en så omfattande näringspolitik genom Näringsdepartementet, utan den har bedrivit politiken via Arbetsmarknadsdepartementet i stället. Kjell Ericsson glömde en viktig sak när han talade om vad som fick saker och ting att rulla, nämligen regeringens misslyckande med att bevara kronans värde och en internationell konjunkturuppgång. Vi har fått en lönesänkning på mellan 20 % och 40 % i förhållande till viktiga konkurrentländer. Då är det klart att hjulen i industrin börjar rulla. När det gäller innovationscentrumet är det den organisatoriska hemvisten som vi egentligen grälar om. Den har varit omdebatterad i remissvaren och i fackpressen. Jag är -- som jag sade i mitt anförande -- av den uppfattningen att det är onödigt att skapa ny byråkrati. Det är bättre att tukta den byråkrati som man redan har. Kjell Ericsson talade om förändringar och förbättringar på riskkapitalsidan. Utvecklingsbolagen har kommit dithän -- jag tror att jag citerar Kjell Ericsson rätt nu -- att man tillsätter styrelser m.m. Vi hade utvecklingsfonder som fungerade. Vi hade en industrifond och NUTEK som fungerade. Allt detta började ni röra om i och omorganisera. Atle och Bure och de mindre riskkapitalbolagen har inte medfört något positivt ännu. Det är möjligt att de kommer att göra det på sikt. Det vet vi inte. Men när riskkapitalet behövdes som bäst i den djupaste konjunktursvackan höll ni på att strukturera om och skapa stiftelser och dela ut löntagarfondspengar.
Herr talman! Rolf L Nilson säger att regeringen medvetet har tagit pengar från olika verksamheter. Det är helt felaktigt. Besparingar i budgeten över huvud taget har skett i alla led. Med tanke på vårt underskott har det varit nödvändigt att skära ned på vissa verksamheter. Men kom ihåg alla insatser som har gjorts här! Jag talade om 14 miljarder i sänkta skatter och avgifter. Det har mycket större betydelse än de pengar som vi nu pratar om. Dessutom skapas möjligheter att gå vidare med småföretagen. Än en gång kommer riskkapitalförsörjningen in i bilden. Rolf L Nilson säger att det har varit en misslyckad politik när det gäller kronans depreciering. Men de stora insatserna är gjorda när det gäller att sänka skatter och avgifter och att få en bra konkurrenskraft. Därtill har kronans depreciering gjort att Sveriges näringsliv nu ligger mycket bra till. Man har goda framtidsutsikter. Av småföretagarbarometern framgår att man tror på framtiden och på den politik som har förts och som ger goda möjligheter för framtiden. När det gäller den stiftelse, Innovationscentrum, som skall bildas kan jag säga att det är fråga om en mycket liten adminstration. Man skall utnyttja befintliga resurser på NUTEK, hos utvecklingsbolagen och produktråden samt hos Svenska uppfinnareföreningen. Även i fortsättningen skall alltså redan befintlig administration utnyttjas. Utvecklingsbolagen kommer i gång. Men de gamla fonderna verkar tills de nya kommer i gång. Det är inte fråga om stora och revolutionerande förändringar. Däremot kommer folk från näringslivet in i styrelserna. Vidare kommer målgruppen att breddas. Man går alltså in på olika områden. Det gäller t.ex. de nya produktråden och det kvinnliga företagandet. De här har goda möjligheter att hjälpa små och nyföretagandet i Sverige men också, och inte minst, uppfinnarna/innovatörerna. När det gäller Atle och Bure var jag själv i inledningsskedet ofta kritisk. Men de blir bättre och bättre. Jag har senare sett att också Atle har gått in i lokala investmentbolag på olika ställen och i småföretagen -- man börjar alltså verka. Men kom ihåg att det rör sig om ganska mycket pengar, ungefär 12--13 miljarder kronor i statlig riskkapitalförsörjning. Det tar tid innan allt det här börjar fungera, men man är på rätt väg.
Herr talman! Vi kan stryka Atle, Bure och riskkapitalbolagen i just den här diskussionen om innovationsstöd, för de är inte intressanta i sammanhanget. De skall i stället komma in på ett senare stadium och då på rent kommersiella villkor -- om de över huvud taget skall komma in. Det intressanta är i stället de insatser som har gjorts via Uppfinnareföreningen och uppfinnarföreningarna och deras rådgivning och det som har gjorts via utvecklingsfonderna och NUTEK. Jag hävdar att Kjell Ericsson har fel om han menar att regeringen har satsat mera på de här områdena än som gjordes tidigare. I Svenska Dagbladet refereras i dag vad som har plockats bort under den här regeringsperioden. Det är näringsbidrag till uppfinnare, stödet till Uppfinnareföreningen, NUTEK:s allmänna budget för ny teknik och småföretags utveckling som har fått minskade anslag. Först nu när den värsta perioden, förhoppningsvis, är slut kommer ni till skott. Det är klart att jag tycker att det är bra. Det är ju bättre än ingenting. Men det hade varit bra om vi hade gjort en långsiktig och genomtänkt satsning under den djupaste konjunktursvackan i stället för att trixa med organisationsformer och göra omorganisationer för sakens egen skull.
Herr talman! Innovationsstödet behöver ökas, och det är vad man nu håller på med. Genom de 500 miljoner kronorna till det nya innovationscentrumet får man kraftigt ökade resurser för att kunna göra det här. Det handlar om att kunna hjälpa till med rådgivning och med finansiering i tidigare skeden. Där kommer också, som jag tidigare sade, regionalpolitiken in i bilden med ytterligare miljoner till teknikprojekt i tidigare skeden. NUTEK skall vara kvar och hjälpa till med det här. Man har resurser och kompetens. Det har också Svenska uppfinnareföreningen och utvecklingsbolagen. De skall också i fortsättningen verka här. I samråd med innovationscentrumet ser man också till att möjlighet finns att få ut pengarna och att hjälpa uppfinnare runt omkring i vårt land. Herr talman! Det har satsats stora resurser på forskning och utveckling -- pengarna har tagits från löntagarfondsmedlen -- under de här åren. Av nästa debatt, som gäller utbildning och forskning, kommer att framgå att stora summor är anslagna på det här området. Mycket pengar kommer att gå till den industrirelaterade forskningen via olika stiftelser. Det gör att näringslivet och staten tillsammans kan göra olika forskningsinsatser som ger utveckling i framtiden. Mycket stora resurser har alltså satsats från den här regeringens sida. Här räknas upp några saker som har tagits bort. Men räkna också upp allt som har tillförts! Det är mycket mer än vad som har tagits bort. Sammantaget har det svenska näringslivet, de svenska uppfinnarna och innovatörerna samt de svenska småföretagarna mycket goda chanser att gå en ljus framtid till mötes. Med detta, herr talman, vill jag också tacka mina utskottskamrater för den här mandatperioden. Jag vill också tillönska alla en riktigt trevlig sommar.

Herr talman! Först vill jag säga att jag delar de synpunkter som Rolf L Nilson framförde, dvs. att svenskt näringsliv har glädje av ett fritt flöde av idéer över gränserna och att allt som skall uppfinnas inte behöver uppfinnas i Sverige. De ändringar i patentlagstiftningen som träder i kraft vid halvårsskiftet tror jag är en viktig förutsättning för att stimulera idéflödet. Betänkandet om innovationsstöd innehåller ett antal hänvisningar till Halmstad. Det finns många och goda skäl för detta. Låt mig säga att det jag har sett av den verksamhet som Högskolan i Halmstad bedriver inom innovations och entreprenörskapssområdet är värt många lovord. Man lever som man lär, och man använder sina resurser på ett mycket innovativt sätt. De företag som har etablerat sig kring högskolan verkar ha goda utvecklingsmöjligheter.

I USA svarar företagsänglarna för totalt 25--50 miljarder US-dollar, vilket är dubbelt så mycket som det belopp som gäller för den formella riskkapitalmarknaden. Halmstadsforskarnas studier visar att den här finansieringskällan också finns i Sverige. De svenska företagsänglarna investerar inte sällan i unga svenska företag. Många har lång och framgångsrik ''entreprenöriell'' erfarenhet. De har ofta företagsledar och branschkompetens och ett rikt kontaktnät. De kan dela med sig av sitt digra kunnande och förmedla värdefulla kontakter. De skall också ses som tålmodiga och långsiktiga investerare. Ett exempel på något liknande som har uppmärksammats under den senaste tiden är Nicolin i styrelsen. Syftet med den organisationen är att knyta ihop en långsiktig utveckling av företagande och innovationer med placerarnas kanske något mer kortsiktiga och spekulativa intressen. Just tillkomsten av marknadsplatser, där investerare och innovatörer kan mötas, är en utveckling som kan leda fram till ett effektivare flöde av riskvilligt kapital från privata källor till utvecklingsbara uppfinningar och projekt. Vad forskarna i Halmstad har pekat på är de skillnader som fortfarande finns bl.a. i skattelagstiftningen mellan de regler som gäller för dem som investerar i börsnoterade företag och de regler som gäller för dem som väljer att investera sina pengar i onoterade företag. Det måste vara en angelägen uppgift för den fortsatta reformeringen av företagsbeskattningen att se till att sådana olikheter upphävs, så att det inte är omotiverade skillnader i beskattning som styr det investeringsvilliga kapitalet bort från nyföretagande, innovatörer, uppfinnare och entreprenörer. I det sammanhanget borde de forskningsresultat som kommit fram i Halmstad kunna vara vägledande och därigenom bli av stor positiv betydelse för svenska innovatörer och uppfinnare. Apropå vad Mats Lindberg tidigare sade kan jag inte låta bli att konstatera att Dagens Industri den 30 maj har en rubrik som säger: Bildt betalade mest statsstöd inom EFTA. På framsidan står det: Svenskt stöd ökade mest -- Bildts industribidrag i täten inom EFTA. Visserligen pekar man även här på de arbetsmarknadspolitiska insatserna, men man säger också att FoU har ökat med 16 % till 679 miljoner kronor, och småföretagarstödet har ökat med 82 % till 307 miljoner kronor; det gäller 1992 års siffror jämfört med 1991. Jag tror att det beror på hur man vill se det om man anser att den nuvarande regeringens näringspolitik är stor eller liten, ökande eller minskande, värdefull eller inte värdefull. Herr talman! Jag yrkar bifall till näringsutskottets betänkande.

Herr talman! Jag vänder mig direkt till utskottets ordförande Rolf Dahlberg med en fråga. Anser Rolf Dahlberg att bankernas kreditgivning till uppfinnare och innovationsverksamhet fungerar i dag? Är det bakgrunden till att de borgerliga i utskottet inte ens vill utreda formerna för och behovet av den av oss föreslagna garantifonden? Jag har en fråga även till Kjell Ericsson: Känner sig Kjell Ericsson helt nöjd med beslutet om innovationscentrum? Anser inte Kjell Ericsson att regeringen borde ha presenterat en helhetssyn på situationen för uppfinnare och innovatörer, som en naturlig uppföljning av den utomordentliga utredningen Innovationer för Sverige?
Herr talman! Bengt Dalström ställde en fråga angående bankerna. För ungefär en vecka sedan hade vi tillfälle att diskutera de frågorna. Efter den kris bankerna befann sig i åren 1991 och 1992 drog de uppenbarligen åt oerhört hårt när det gällde utlåningsverksamheten. Det hade vi väl alla förståelse för efter de smällar de fick när det gällde säkerheter framför allt på fastighetssidan. Det fanns behov av att skärpa kreditregler och övervakning av givna krediter. Man kan nog konstatera att bankerna i dag är tillbaka i ett någorlunda normalt utlåningsläge. Det finns fortfarande mycket pengar kvar i bankerna att låna ut till framför allt småföretag och nystartade företag. Vi har kunnat notera en klar förbättring under slutet av 1993 och de första månaderna 1994. När det gäller den fond som Bengt Dalström har agerat för både motionsvägen och här i kammaren vill jag påpeka att den miljard man ville använda använde nydemokraterna på andra håll. De har inga pengar kvar till den här fonden. I det läget måste vi i utskottet avvisa tanken på fonden, vilket Bengt Dalström mycket väl förstår.
Herr talman! Det var ett väntat svar. Min fråga var litet rakare. Jag kan dock köpa resonemanget att vi har missat att bevaka möjligheten att få fram de två miljarderna via projektet Utbildning och forskning. Men vad jag efterlyste var förståelse för att åtminstone utreda hur man skulle kunna lösa det behov som uppenbarligen finns för innovatörer och uppfinnare. Vad vi egentligen talar om är en form av statlig lånegaranti som, efter vad jag kan förstå, borde kunna fungera bra. Vi har kallat det garantifond. Jag var besviken över att man inte kunde få utskottets stöd för att utreda kreditbehovet hos småföretagare, innovatörer och uppfinnare. Jag vill gärna repetera vad företagarnas egen representant i organisationen sade: Vi får dagligen telefonsamtal från personer som fått klartecken från utvecklingsfonden eller industri och nyföretagarfonder, medan bankerna vägrar att ställa upp med de lån som behövs. Det är barockt. Samhället ställer upp med offentliga medel, men bankerna tar inte sitt ansvar. Det är ett yttrande från verkligheten. Jag kan inte göra mer än påvisa detta.
Herr talman! Bengt Dalström frågade om jag är helt nöjd med innovationscentret. Även om det finns mycket resurser skulle man självfallet önska ändå mer. Men med tanke på dagens ekonomiska läge är det en bra avvägning av tillförsel av resurser och åtgärder. Nu får man finansiering av olika projekt i tidigare skeden. Man får rådgivning och utåtriktad verksamhet. Jag tycker att det är en bra avvägning. Det har gjorts många insatser som jag räknade upp tidigare. Helhetssynen gör att man i tidiga skeden får en god möjlighet att kommersialisera olika verksamheter. När det gäller den fond som diskuterats vill jag säga att vi har startat så många nya verksamheter att jag inte tror att det vore gångbart att starta ytterligare verksamheter. Man bör se på vad som gjorts och hur det kommer att fungera. För närvarande måste vi se till att det som satts i gång fungerar bra.

Fru talman! Jag skall i detta anförande i huvudsak uppehålla mig vid ett par principiella frågor kring forsknings och utbildningspolitiken. Berit Löfstedt kommer senare att beröra de mindre och medelstora högskolorna och resurstilldelningssystemet. Kristina Persson tar upp kompetensutvecklingsfrågorna, och Eva Johansson, slutligen, kommenterar de socialdemokratiska reservationerna med anknytning till vissa förhållanden i Fru talman! Läget inom den svenska utbildningsoch forskningspolitiken är inte helt kristallklart för närvarande.

Att en sådan avreglering emellertid inte är problemfri visar bl.a. det märkliga system för antagning till universitet och högskolor som i praktiken innebär att valfriheten för dem som söker till högskolestudier satts ur spel. Lägg därtill att de av de borgerliga partierna i alla år bespottade löntagarfonderna, som ju utgjort en del av Allmänna pensionsfonden, nu hyllas som en modern variant av galten Särimner och tycks vara en outsinlig källa att ösa ur för diverse forskningsändamål. Så t.ex. trollades ett nytt miljöuniversitet i Lund fram under minst sagt märkliga former utan att ens det befintliga universitetets ledning informerats i förväg. 43-procentiga anslagsöverskridanden, bl.a. beroende på vidlyftiga, icke konkurrensutsatta uppdrag till moderaterna närstående konsultföretag, är en annan innovation av det moderata utbildningsdepartementet. Urholkad rättssäkerhet och överpolitisering av utbildningspolitiken -- det eftermälet bör nu ristas in på det monument över epoken Per Unckel som det är hög tid att resa. Försöket att avveckla det s.k. kårobligatoriet är ett slående exempel på hur ideologisk renlärighet bedrar förnuftet. Det senaste beskedet är att obligatoriet både skall tas bort och finnas kvar. Medlemskapet i kår och nation blir inte obligatoriskt, men samtliga studenter blir ändå skyldiga att betala avgift för utbildningsbevakning och studiesocial verksamhet. Denna piruett är ju smått fantastisk mot bakgrund av moderaternas benhårda motstånd mot sådana obligatoriska studentavgifter. Konkurrens till varje pris och ökad lönespridning för att höja intresset för högre utbildning har varit några av de teser som moderaterna har drivit hårdast och som framskymtar också i det tyvärr delvis hårt partipolitiserade dokumentet Agenda Reaktionerna har inte uteblivit, och de kommer ibland från de kanske mest oväntade håll. Så här ser t.ex. rektorn vi Uppsala universitet, Stig Strömholm, på saken i sin nyutkomna bok Den svenska högskolan: ''Vi måste definiera konkurrensmedlen för högskolan och det skall ske på intellektuella grunder och inte som i näringslivet. Risken är att skolorna börjar konkurrera med produktivitet och lönsamhet som mål, liksom näringslivet. Det främjar knappast kvaliteten på utbildningen.'' Från de mest oväntade håll får man som sagt höra sanningen. En annan av Per Unckels favoritteser är att löneskillnaderna måste öka för att locka fler ungdomar till högre studier. När den stora utredningen ''Ursprung och utbildning'' rörande social snedrekrytering till högre studier presenterades, hävdade utbildningsministern i ett pressmeddelande att denna snedrekrytering berodde på misslyckad socialdemokratisk politik och på för små lönedifferenser. Utredningens slutsats är den rakt motsatta: ''Ofta antas att om högre utbildning görs mer lönsam genom att löneskillnaderna ökar mellan låg och högutbildade skulle snedrekryteringen minska. Våra resultat talar för att så inte skulle bli fallet -- ungdomar från högre socialgrupper väljer oftare än andra utbildningar där avkastningen är hög. På längre sikt kan faktiskt effekten av ökade löneskillnader bli ökad snedrekrytering. Ökade ekonomiska klyftor mellan samhällsklasserna tenderar nämligen att leda till ett starkare samband mellan ursprung och utbildning.'' I den i dagarna utkomna boken Sorteringen i skolan konstateras bl.a. att universitetsutbildning lönar sig bättre i början av 90-talet än vad den gjorde tidigare. Vad göras skall tycks sålunda redan vara gjort. Av dessa exempel framgår med all önskvärd tydlighet att det i hög grad är ideologi och inte sakligt grundade kvalitetsaspekter som väglett det moderatstyrda utbildningsdepartementets reformiver vad gäller den högre utbildningen. Att Centern och Folkpartiet nästan helt okritiskt följt med i svängarna är i viss mån förvånansvärt. Att kds gjort det är mindre förvånande. löntagarfonderna! Deras avveckling är raka motsatsen till det tal om avpolitisering som delvis präglar formuleringarna i Agenda 2000. För det första är pensionsfondernas urholkning ett klart och otvetydigt brott mot den krisuppgörelse som träffades mellan regeringen och Socialdemokraterna den 20 september 1992. För det andra handlar det om ett flagrant ingrepp i ett pensionssystem som i stället för en åderlåtning på sammanlagt 30 miljarder kronor är i behov av konsolidering och resursförstärkning. miljarder från Fond 92--94 i pensionssystemet hade vi socialdemokrater kunnat tänka oss en överföring till Statsverket för att förstärka statens finanser. Det hade tydligen i ett ögonblick av klarsyn också riksdagens turbulenta parti, men man nådde uppenbarligen inte ända fram. Vi avvisar regeringens förslag att bilda ytterligare sju stiftelser. Angelägen forskningsverksamhet skall finansieras över statsbudgeten, och stiftelseformen är ur konstitutionell synpunkt synnerligen olämplig. Det är bevisat. Vårt alternativ i den händelse riksdagen inte bifaller vårt förstahandsyrkande, som är avslag, är att kvarvarande medel från Fond 92--94 skall fördelas på dels en kompetensutvecklingsfond, dels en forskningsfond. Ambitionen är att kraftsamla och låta dessa fondmedel möjliggöra en extraordinär satsning på investering i kunskap. Genom att fonderna drivs enligt regler som normalt gäller för statlig verksamhet garanteras också insyn, rättssäkerhet och kontroll. Fru talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna 1, 2, 10, 11, 12,

Fru talman! Utbildningsutskottets betänkande nr 12 sätter punkt för löntagarfondsepoken -- äntligen, skulle jag vilja tillägga. Men som Bengt Silfverstrand mycket riktigt konstaterade har detta gissel faktiskt blivit till något positivt. Regeringens proposition 177, Utbildning och forskning, var glädjande läsning när den kom. Vi konstaterade ganska snabbt att den på många punkter tillmötesgår flera tidigare önskemål från Ny demokrati. Jag skall inte gå in på allt, men vad vi särskilt noterade och gladdes åt är t.ex. de satsningar på näringslivsrelaterad forskning som kommer fram och de satsningar som görs inom informationsteknologin. Den har helt plötsligt blivit en dagsaktuell fråga i många dimensioner. Det gäller även satsningarna på ett nytt universitet med fokus mot öster, detta unika väderstreck som vi länge har propagerat för att man skall kika på, och de tankar som finns om att vi skall bli något slags balans till ett framtida starkt S:t Petersburg. Vi noterar också med glädje beskedet om det nya internationella miljöuniversitetet i Lund. Till skillnad mot Bengt Silfverstrand tyckte vi att sättet det kom till på faktiskt var litet välkommet. Ett tag var vi oroliga att man på Lunds universitet skulle bli så förorättade att man skulle försöka torpedera den här satsningen. Men tack och lov har Lunds universitet en rektor som är mer kunnig och framsynt än prestigefylld. Boel Flodgren insåg snabbt att detta var en riktig satsning. Det är viktigt att våga gå nya vägar och ta till vara den entreprenöranda som finns. Därför skulle jag gärna vilja gratulera professor Karl Lidgren till en välförtjänt framgång. Jag är fullständigt övertygad om att detta miljöuniversitet kommer att bli en succé. Jag skulle kort vilja visa på vad en enda person faktiskt kan betyda. Grythytte akademi hade inte heller funnits om inte en enda person hade varit drivfjäder, nämligen Carl-Jan Granqvist. Sedan är det många andra som har hjälpt till också, inklusive denna kammare, men utan dessa personer hade det inte blivit så mycket. Vi gläds också åt de kvalitetsinriktade kulturprojekten. Vi ser dem som en nödvändig och mycket önskvärd balans så att det inte bara blir naturvetenskapliga satsningar. Vi välkomnar likaledes att man tydliggör rollen mellan universiteten och de mindre och medelstora högskolorna och att man äntligen ger dem forskningsmöjligheter. Vi har på intet sätt sett de farhågor som en del har fört fram om att det skulle bli ett A och B-lag. Vi välkomnar också den särskilda utredaren som skall utarbeta en mer detaljerad struktur och organisation för en kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning. Fru talman! Jag vill också uttrycka en förhoppning om att vi slipper ett kommunalt inbördeskrig i södra Storstockholm med anledning av den nya universitetsstrukturen. Vi hoppas att den nyss tillsatta organisationskommittén fokuserar helt på universitets och högskolebehov, utbildningskvalitet och studenternas och lärarnas prioriteringar och inte på olika kommun och landstingspolitikers mer eller mindre egoistiska ambitioner. Fru talman! Sammanfattningsvis är vi nöjda med propositionen och betänkandet. Det syns också på våra mycket få reservationer. En av dem, reservation 4, speglar inte någon ideologisk skillnad. Vi vill befria universiteten och högskolorna mera och snabbare. Men å andra sidan tycks problemet i dag mer vara outnyttjad och oupptäckt frihet inom den akademiska världen. Man är fortfarande i väldigt stor utsträckning fast i gamla hjulspår och planstyrt tänkande. Strömholm rätt tycks han inte ha förstått att man inte finns till särskilt länge i ett näringsliv där man bara fokuserar på produktivitet. Det är satsningen på produktivitet och kvalitet som banar väg för framgången. Det gäller naturligtvis även i akademisk utbildning. Fru talman! Jag skulle bildlikt talat vilja dra parallellen till en s.k. loppcirkus. Jag vill inte på något vis hävda att det finns loppor i den akademiska världen. Men, som säkert en del känner till, när man tämjer loppor lägger man dem i en burk med ett glaslock. Lopporna lär sig ganska snart att inte hoppa högre än precis upp till denna glasskiva. Sedan tar man bort glasskivan, men lopporna fortsätter att hoppa precis upp till den. De har inte upptäckt att glastaket är borta. Det är litet grand så jag uppfattar den akademiska världen. Den har inte upptäckt möjligheterna ännu. Restriktionerna är förhållandevis få i dag. Vi i Ny demokrati vill riva väggarna också. Vi hoppas att det kommer. Agenda 2000 ger gott hopp därvidlag. Fru talman! Det här är sannolikt den sista debatten i det här sammanhanget. Jag trodde att utbildningsministern skulle vara närvarande, men det är han inte. Förhoppningsvis läser han protokollet, och därför skulle jag vilja framföra ett varmt tack till utbildningsminister Per Unckel för hans ihärdiga och framgångsrika befrielsearbete samt för kvalitetssatsningarna på svensk utbildning och forskning under de här tre åren. Jag hoppas innerligt att han får fortsätta även i höst. Avslutningsvis vill jag yrka bifall till utskottets hemställan utom under mom. 4 och 34.

Fru talman! Stefan Kihlberg sade att de vill riva väggarna. Hans parti är på god väg att riva både väggar och tak i det här huset. Han har gjort många andra märkliga uttalanden på senare tid. I två debatter har Stefan Kihlbergs huvudbudskap varit att vi skall spara, gneta och hålla igen. Ny demokrati har lagt fram förslag om nedskärningar på samtliga departement och lyckades -- det var naturligtvis en kraftansträngning -- gå med på en besparing på 20 miljoner kronor på ett överskridande som departementet hade gjort. När de sedan kom till den stora möjligheten att kunna spara 8 miljarder till statskassan var intresset inte lika stort. Nu får vi höra att anpassningsrörelsen är total. De har alltså anslutit sig till en utbildningspolitik som de i andra sammanhang har varit ganska kritisk mot. Jag tycker att det egentligen säger allt om Ny demokrati, och ytterligare kommentarer till det här anförandet är ganska överflödiga.
Fru talman! Vi har dess värre inte lyckats riva så många väggar och tak i det politiska systemet som vi skulle vilja. Däremot skall jag villigt erkänna att vi ibland har lyckats åstadkomma saker som inte jag heller är särskilt stolt över. Men i dessa mörka stunder tröstar jag mig med att syftet är gott. Visst vill vi spara och gneta, men samtidigt vill jag understryka att om man sparar och gnetar på investeringarna är risken att man inte har den framtid som man vill satsa på. Att spara på den typen av investeringar som dessa satsningar innebär är kanske inte det allra klokaste. Vi har i stället pekat på ett antal andra områden, inte minst i vår motion med anledning av kompletteringspropositionen. Det finns ett antal områden där vi inte skär av våra band med framtiden utan i stället skär i en våldsam överkonsumtion. Det kan gälla socialförsäkringssystemen, flyktingpolitiken eller organisationsbidragen. Det finns många ställen där det finns mycket pengar att hämta, och där man inte riskerar att slå undan fötterna på sig själv.
Fru talman! Det är oerhört viktigt att inte skära av banden med framtiden. Det är oerhört viktig att satsa. Som framgick av min inledning har jag sagt att när det gäller inriktningen och de olika områdena har vi samma synpunkter och samma uppfattningar. Det gäller t.ex. kompetensutveckling som kommer att utvecklas senare av andra socialdemokratiska talare. För övrigt framgår det ju av Agenda 2000 att Sverige faktiskt satsar väldigt mycket på forskning och utveckling. Det är inte detta det handlar om. Det är den överpolitiserade ideologiska delen och den rättsosäkerhet som sakta men säkert har smugit sig in i systemet som gör att vi har anledning att reagera. Detta har bl.a. tagit sig uttryck i att man tar pengar från ett pensionssystem som man i andra sammanhang kritiserar för att det har för litet resurser och behöver reformeras. Det är definitivt inte med pensionspengar som vi skall reformera eller fortsätta utbyggnaden av forskning och utveckling. När vi socialdemokrater får tillfälle kommer vi att se till att det går över statsbudgeten. Det är ett hederligt och rakt sätt att bedriva forskningspolitik på, liksom att bedriva politik på andra områden.

Fru talman! Ny demokrati vill riva väggarna. De flesta har väl upplevt de tre gångna åren som om Ny demokrati först och främst tar bort golvet. I två omgångar har Nydemokraterna mörkat i den politiska debatten om forskningsmedel och löntagarfondspengarna, men efter bara tio dagar har de snällt krupit in under det borgerliga paraplyt. Det är litet tråkigt, därför att Ny demokrati hade kunnat medverka till att t.ex. de medelstora högskolorna hade fått bättre resurser, att Högskolan i Luleå hade fått en fastare grund att stå på. Ny demokrati hade kunnat gå in och delvis axla Centerns roll i de här sammanhangen, eftersom Centerpartiet inte längre för de små och medelstora högskolornas talan på samma sätt som tidigare. Det är fel att sälja ut löntagarfonderna. Det är nödvändigt med ett offentligt sparande för framtida utgifter. Pengarna kan naturligtvis användas för framåtsyftande investeringar och reformer. Det är tveksamt om det i det här fallet är klokt att göra de satsningar på olika stiftelser som nu föreslås. I det fall det inte hade blivit majoritet för detta, hade vi från Vänsterpartiets sida kunnat tänka oss att diskutera en alternativ användning av fondmedlen. I första hand är det löntagarnas pengar, och i andra hand är det pensionärernas. Den högre utbildningen i Sverige är demokratiskt styrd. Det är en unik och mycket god tradition. Universitet och högskolor har ändå till stor del kunnat själva bestämma hur forskningen och utbildningen skall bedrivas. Jag vill utveckla de här båda traditionerna och inte skapa sidoorganisationer eller institutioner som på något sätt kan komma att beskära den möjligheten. Forskningspengar brukar fördelas över budget vart tredje år, och riksdagen kan då regelbundet pröva satsningarna och avväga om de gjorts rätt eller fel. Vi som är folkvalda får avgöra de stora dragen i fråga om forskningens inriktning. Men nu vill regeringen ge fondmedlen till mer eller mindre privatiserade stiftelser, och de är inte demokratiska. Riksdagen förlorar både ansvar och inflytande över pengarna, som riksdagen tidigare har bestämt hur de skulle samlas ihop. Det här innebär ju att man i den politiska debatten sätter dem som inte är direkt involverade i detta på undantag. Det finns ett demokratiskt underskott totalt sett i den här beslutsprocessen. Dessutom ställer vi oss kritiska till inlåsningen som stiftelsernas verksamhet får i och med det här beslutet. Det är klart att de skall ha en inriktning mot både näringsliv och företagsamhet men också mot den offentliga sektorn. I och med att detta inte kan komma att prövas av riksdagen -- framöver kan kanske inte ens statsråd ställas till svars för stiftelsernas verksamhet och deras antagna inriktningar -- är det ännu tydligare att det blir ett demokratiskt underskott i den här frågan. För mig är kunskap något som växer och sprids i en öppen debatt. Också här kringskärs möjligheterna i och med stiftelseformen. Kunskap vinner på att ifrågasättas, inte anpassas. Kritiskt tänkande är en förutsättning för ett dynamiskt universitet och för att demokratin skall ha någon innebörd. Det beslut som tas nu kan underlätta att den debatten undviks, genom att man stänger in kunskapen, äskandena, inom de här stiftelserna. Jag är rädd för att den borgerliga politiken i värsta fall kan leda till ett inställsamt ja-sägeri i stället för självständigt tänkande. Vi har sett sådana exempel, med påsar över huvudena, i arbetslivet i vår. Jag vill inte se sådant inom den högre utbildningen och forskningen. För oss i Vänsterpartiet är det lika viktigt med hög kompetens i den offentliga sektorn som inom det privata näringslivet. Vi tycker också att det är nödvändigt att forskningen finns spridd över hela landet, eftersom människor har olika erfarenheter, bl.a. beroende på var de bor. Därför återupprepar vi vårt krav om att de små och medelstora högskolorna måste få fasta forskningsresurser. En del vill vi använda för långsiktigt samarbete med näringslivet, men det är också viktigt att det finns ett samarbete mellan högskolan och den offentliga sektorn. Annars blir forskningen snedvriden vid de små och medelstora högskolorna. Forskning måste handla om verkligheten, och den finns inom både privat och offentlig sektor. Jag tror att det är viktigt att understryka det i den här debatten, eftersom propositionen andas en tanke om att de små och medelstora högskolorna, de s.k. regionala högskolorna, skulle ha en profilering mot det lokala näringslivet. Det tror jag skulle vara mycket olyckligt, fru talman, mot bakgrund av att Sverige är ett litet land och vi därför måste bedriva en nationellt övergripande högskolepolitik och forskningspolitik. Visst behöver forskningen mer pengar, men jag tror och vi tror i Vänsterpartiet att flaskhalsproblemen ligger inom vuxenutbildningen, grundskolan och gymnasieskolan. Därför föreslår vi i vårt alternativresonemang att en del av fondpengarna skall användas till ett kvalitetsprogram för grundskolan och gymnasieskolan och för kompetenshöjande åtgärder, bl.a. med hjälp av vuxenutbildningen, i akt och mening att se till att vi har en god försörjning av studenter till högskolan framöver. Det är lätt att konstatera att det här är en mycket viktig och angelägen åtgärd. Så har vi då frågan om Stockholmsuniversitetet. Kort skulle jag kunna säga att jag tycker att den har behandlats på ett väldigt slarvigt sätt från regeringens sida. Regeringen lägger förslag om ett nytt universitet på Kvarnholmen. Utredningsmaterial om detta fick vi se efter det att propositionen hade lagts fram -- dåligt underbyggt alltså! Man vill flytta också de konstnärliga högskolorna in till ett gemensamt campus, men snabbt reste sig bl.a. Teaterhögskolan. I flera skrivelser har den sagt att den inte vill flytta från sina lokaler. Såväl konstnärliga som praktiska orsaker har nämnts för att få vara kvar där den är. Teaterhögskolan är i dag placerad mitt i Stockholms stad. Den har daglig kontakt med vardagslivet i vår huvudstad. Det är tveksamt om den skulle kunna ha samma kontakt, om den skulle flyttas ut t.ex. till Kvarnholmen. Det här centralistiska strider också mot decentraliseringstanken och tanken om att högskolorna själva skall få bestämma mer över sina egna angelägenheter. Detta dompterande tror inte jag är bra för utvecklingen av ett akademiskt tänkande. Därför har vi avvisat de propåerna. Efter höstens val, fru talman, då jag hoppas att vi har en annan majoritet här i kammaren, måste vissa viktiga åtgärder vidtas inom högskolepolitikens område. Först och främst måste naturligtvis den volymmässiga utbyggnaden fortsätta. Det har varit en bra utbyggnad under de senaste tre åren. Vi har stött den, men vi är inte riktigt nöjda. Samtidigt tror jag att vi måste höja kvalitetskraven och nu börja med en riktig avgymnasifiering av högskolan. Det har inte skett under de här tre åren. Vi måste se över det konstlade inympade konkurrenssystemet, som Strömholm och Silfverstrand kritiserar. Det skapar enligt Vänsterpartiets mening och min mening inlåsningseffekter, som i sin tur kan leda till kvalitetsbrister, som kan leda till att högskolorna blir produktivitetsinriktade med mängden som vägledning, och det är inte bra. Det är särskilt olyckligt, om vi behöver en expansion i fråga om antalet utbildningsplatser inom grundutbildningen på högskolan och få fler över till doktorandtjänster. Därför är det viktigt, som jag sagt tidigare, att man motverkar en utveckling där vi kan få A och B-högskolor, om vi skall kunna garantera kvaliteten och nå de målen. Vi måste få forskningsresurser till fler högskolor. I det sammanhanget är det märkligt att utskottet avstyrker Vänsterpartiets och många andra partiföreträdares motion om forskning kring riskhantering i Karlstad. I betänkandet hänvisas till att den frågan, enligt vad man har erfarit, har överförts till någon av stiftelserna. Jag skulle bra gärna vilja veta vilken och i vilket sammanhang. Jag har ställt frågan till personalen vid Riskcentrum, och den ställer sig bara frågande till denna formulering i betänkandet. Den måste vara tagen ur luften. Fru talman! Jag minns inte om jag har yrkat bifall till min meningsyttring. Det gör jag naturligtvis totalt, men jag nöjer mig med att här nämna mom.

Herr talman! Jag vill inledningsvis yrka bifall till hemställan i dess helhet i det utskottsbetänkande som vi nu skall behandla. Vi skall i dag ta ställning till förslag som innebär att samtliga kvarvarande tillgångar för de avvecklade löntagarfonderna som förvaltas i fond 92/94 på drygt 8 miljarder kronor skall bli utskiftade senast vid utgången av 1994. Det förslag som regeringen har lagt fram i propositionen om utbildning och forskning innebär att sju stiftelser inrättas. Fem av dessa skall främja forskning och utbildning. Vi i utskottet tycker att det är ett utmärkt förslag, dels därför att löntagarfonderna slutligen avskaffas, dels därför att forskarsamhället i Sverige får ett sedan länge varmt önskat tillskott. Och det är ett rejält tillskott. Eftersom bruttosumman är omkring 18 miljarder kronor inklusive den föregående utskiftningen, innebär det att dessa stiftelser på ett väsentligt sätt kan bidra till att stärka Sveriges konkurrensförmåga på för oss viktiga områden som informationsteknologi, andra moderna tekniker, omstrukturering av industriforskningsinstituten m.m. Men även miljö och vårdforskningen liksom en vidgad internationell samverkan inom utbildning och forskning får sin beskärda del. Internationaliseringen tillsammans med informationsteknologins genombrott har fått djupgående konsekvenser för vår ekonomiska utveckling. Vårt lands naturtillgångar spelar i dag en allt mindre roll för konkurrenskraften. Det är därför ytterst angeläget att skapa gynnsamma villkor för utbildning och forskning. Produktionen av varor och tjänster blir också alltmer vetenskapsberoende. Samtidigt behöver företag och industrigrenar en nära kontakt med kunskapsfronten för att vara framgångsrika. Därför måste samspelet mellan företag och universitet och högskolor stärkas. För att uppnå detta måste andelen forskarutbildade i företagen öka, och rörligheten mellan företag och universitet måste också öka. För att kunna uppnå det resultatet krävs stora ekonomiska resurser. Den slutliga utskiftningen av löntagarfondsmedlen bidrar till att göra det möjligt. Det känns bra att de medel företagen har betalat in till löntagarfonderna får en sådan för Sveriges utveckling viktig användning. Tyvärr reserverar sig Socialdemokraterna mot användningen av löntagarfondsmedel, vilket kanske inte är ägnat att förvåna. Jag uppfattar Socialdemokraternas andrahandsyrkande i deras andra reservation som ett erkännande om att tankegångarna om att inrätta stiftelser -- eller som Socialdemokraterna föreslår fonder -- ger regeringen rätt i dess bedömning av behovet av ökade satsningar på forskning och av att dessa pengar kommer att användas på ett för samhället produktivt och effektivt sätt. Den jämförelse som Bengt Silfverstrand gjorde om galten Särimner stämmer inte på löntagarfonderna. Som alla historiskt väl bevandrade personer i denna kammare vet, återuppstod galten varje morgon pigg och nyter. Så är icke fallet med löntagarfonderna. Men det är en glädje att konstatera att löntagarfondernas medel kommer att användas på ett bra sätt. Jag skall ytterligare kommentera Socialdemokraterna, och för den delen också Vänsterpartiet, tycks ha gott om pengar och vill därför inrätta en gemensam forskningsorganisation för dessa högskolor. Vad skulle det inte kosta? Hur skall det organiseras? Oklarheterna är många! Vidare är Socialdemokraterna emot regeringens förslag att utveckla de mindre och medelstora högskolornas anknytning till industrin och näringslivet i regionen. Även det tycker vi i majoriteten är märkligt. Majoriteten tycker i stället att de möjligheter till samverkan som finns mellan industrin och näringslivet inom den egna regionen skall tas till vara på ett alldeles speciellt sätt. Det bör i och för sig inte hindra att högskolorna kan samarbeta med företag och organisationer var de än är belägna i landet. Från majoritetens sida betonar vi möjligheten att utveckla en profil på andra områden än vad som är aktuellt med hjälp av ordinarie statliga och externa medel. Den möjligheten har nu öppnats genom propositionen. Vi delar inte heller reservanternas farhågor för att högskolorna skall regionaliseras och kategoriindelas. Den uppfattningen får stå för Ytterligare ett område som Socialdemokraterna har tagit upp -- och som jag anser att det kan finnas anledning att kommentera här i talarstolen -- är det nya resurstilldelningssystemet. Det är avsett att vara tredelat. En del av resurstilldelningen sker på grundval av antalet helårsstudenter. Den andra delen sker på grundval av antalet helårsprestationer. Den tredje delen skulle basera sig på i förväg fastställda kända kvalitetsindikatorer. Utformningen av den tredje delen var inte klar när systemet togs i bruk den 1 juli 1993 utan skulle bli föremål för fortsatt utredning inom Resursberedningen. I utskottsbehandlingen i fjol ansåg vi att det nya systemet så snart som möjligt skulle tillföras ett incitament för att universiteten och högskolorna aktivt skulle arbeta med kvalitetsfrågorna. Utskottet förutsatte också att ett förslag skulle föreläggas riksdagen under innevarande budgetår. Detta har nu skett. Regeringen föreslår och utskottet ställer sig bakom att av de anslagsbelopp som kommer att stå till förfogande för grundläggande utbildning vid varje lärosäte skall 5 % avsättas till s.k. kvalitetsbelopp. Alla lärosätens program för kvalitetsutveckling samt deras genomförande av dessa skall granskas av Kanslersämbetet som skall bedöma om resp. lärosäte är berättigat till helt, halvt eller inget kvalitetsbelopp. Kvalitetsbeloppet är däremot inte relaterat till lärosätets prestationer i form av helårsstudenter eller helårsprestationen för ett visst budgetår. Därmed är kvalitetsbeloppet känt för lärosätet redan vid budgetårets början. Det förutsätts att samtliga lärosäten skall ha hunnit få sina kvalitetsutvecklingsprogram och sitt genomförande av dessa bedömda av Kanslersämbetet innan det nya systemet börjar tillämpas. Regeringen föreslår att denna granskning skall ske redan under hösten 1994. En ny bedömning skall normalt göras först efter tre år. Det är regeringens och utskottets uppfattning att de lärosäten som aktivt arbetar med sin kvalitetsutveckling skall erhålla antingen hela eller halva kvalitetsbeloppet, och enbart de som uppenbart nonchalerar kvalitetsarbetet bör gå miste om kvalitetsbeloppet. Regeringen har också lagt fram ett förslag om principer för resultatrelaterade fakultetsanslag. Det nya system som nu föreslås är resultatrelaterat snarare än aktivitetsrelaterat. Förslaget innebär att 5 % av de totala anslagen i landet för ett fakultetsområde skall fördelas bland berörda fakulteter vid de olika lärosätena i proportion till antalet avlagda doktors och licentiatexamina. Varje lärosätes andelar föreslås bli beräknade genom att examinationen under de senaste fyra åren summeras för fakultetsområdet samt för varje enskild fakultet. Fakulteternas andel fås genom att den egna examinationen divideras med fakultetsområdets. De kvantitativa uppgifterna om antalet doktorsexamina har även en kvalitativ dimension i och med ett disputationsförfarande som innebär en öppen vetenskaplig kvalitetsgranskning. För att förslaget inte skall få alltför drastiska omfördelningseffekter vill regeringen ha en spärregel för att garantera att medlen för en fakultet tillåts minska med högst 2 % mellan två budgetår och med högst 5 % under en treårsperiod. Kritik mot det här systemet har framförts bl.a. av forskare från Umeå universitet. Vi i utskottet säger att de farhågor som forskarna och även motionärerna framfört bör analyseras och tas på allvar. Varje nytt system kan medföra icke önskvärda konsekvenser. Hur systemet verkar kan dock inte till alla delar förutses nu, utan detta måste bli föremål för noggrann uppföljning när det tas i bruk. Genom att tillämpa det av regeringen föreslagna systemet redan från budgetåret 1995/96 ges möjlighet att kalibrera det inför den följande treåriga budgetperioden, vilket vi anser vara till en klar fördel. Herr talman! Låt mig till slut ta upp ett område som har varit problematiskt under en ganska lång tid. Det rör donationsfastigheterna vid universiteten och högskolorna. Vi har i utskottets text noggrant gått igenom det nuvarande förhållandet och utvecklat våra synpunkter. Jag skall därför inte närmare gå in på detta. Texten talar för sig själv, och jag vill rent allmänt sett rikta en eloge till utskottskansliet för ett utmärkt arbete i samband med denna propositions behandling och önska en glad sommar. Men det finns en detalj som jag gärna skulle vilja förtydliga ytterligare. Utskottet säger i sin text: ''Utskottet finner anledning att såsom grundläggande princip slå fast att staten, när en donation har tagits emot som är riktad till ett universitet eller en högskola, måste respektera de villkor som är knutna till donationen.'' Tolkningen, enligt min mening, borde vara att de fastigheter som, med hänsyn till hur donationsvillkoren är utformade, kan överföras till De fastigheter som av kulturminnesskäl bör förbli i statlig ägo bör även fortsättningsvis förvaltas av Statens fastighetsverk, medan för löpande förvaltning och tillsyn den mest praktiska lösningen bör väljas. Man bör komma ihåg att myndigheter numera måste upphandla dessa tjänster i konkurrens där ''egen regi'' måste konkurrera på lika villkor. För de fastigheter som med hänsyn till donationsvillkoren måste förbli i statlig ägo, och där statens alltså företräds av universitet Statens fastighetsverk, bör förändringar av tidigare fastlagt ägaransvar inte göras om inte mycket starka praktiska skäl talar för detta. Det vore önskvärt, herr talman, om den socialdemokratiske talesmannen Bengt Silfverstrand kunde bekräfta att vi två är överens i denna fråga. Det vore också önskvärt om han kunde bekräfta att vi är överens om utskottets skrivning om donationsfastigheter med den lilla komplettering som jag nyss gjort här i kammaren. Då tror jag att denna fråga för gott kan avföras från dagordningen. Låt mig sedan säga till Bengt Silfverstrand vad gäller miljöuniversitetet i Lund att jag trodde att vi i utskottet hade utrett denna fråga på ett tillfredsställande sätt. Jag hänvisar till den text som finns i betänkandet. Och jag förvånas över att en styrelseledamot i Lund universitet inte har klart för sig hur det ligger till i denna fråga. Vad gäller konkurrens och ökad lönespridning vill jag hänvisa till det som Bo Södersten sagt. Bengt Silfverstrand och jag kan troligvis återkomma till den debatten. Jag är nämligen inte övertygad om att de källhänvisningar som Bengt Silfverstrand gjorde utgör den så att säga slutliga sanningen på detta område. Det finns flera olika tolkningar. Men det kan vi diskutera senare. Till Björn Samuelson vill jag säga att den skrivning som finns i utskottets text om Risk och beredskapscentrum, borde han vara utomordentligt nöjd med. Denna fråga kommer att tas upp i samband med 1996 års forskningsproposition. Kvar finns fortfarande en hel del frågetecken runt Riskoch beredskapscentrumet i Karlstad, vilka bör utredas innan det definitiva ställningstagandet görs.

Herr talman! Först vill jag gärna instämma i det som Rune Rydén sade om donationsfastigheter. Jag skulle vilja säga: äntligen! Om denna fråga har det nämligen rått en synnerligen stor klarhet som har skapat stora problem på berörda universitet. Det har t.o.m. varit så illa att rektorn för ett av våra främsta universitet, Stig Strömholm, kommenterade de ursprungliga förslagen på detta område på följande sätt: inte ens en gång Karl XI:s revolution eller 60 år av socialdemokratiska regeringar har utsatt oss för detta hot. Nu är detta hot undanröjt. Tack för den insats som du har gjort i detta fall, Rune Rydén! Jag har inte uttalat något negativt vad gäller miljöuniversitetet i Lund. Jag har inte heller ifrågasatt behovet av ökade miljösatsningar. Men jag konstaterade på basis av de uppgifter som jag har fått av universitetets ledning att detta beslut tillkom utan att universitetsledningen i förväg informerades. Det måste väl ändå Rune Rydén, som också är styrelseledamot och på sätt och vis tillhör universitetsledningen, tycka vara oerhört märkligt. När det gäller löntagarfonderna och liknelsen med galten Särimner, håller den faktiskt. Löntagarfonderna har tydligen ändå varit mycket viktiga för den borgerliga regeringen och dess företrädare i utskotten. Sparandet, som man skulle ha i fonder, insåg man inte skulle hålla i längden. Och så fick man avveckla det. Riskkapitalet Atle och Bure fungerade inte heller. Slutligen blev det forskning som föreslogs för att man skulle kunna göra ett storts politiskt nummer av detta. Men denna reserv är tydligen ändå positiv. Den har under 1992 till 1994 förvaltats på ett ganska traditionellt sätt, precis som löntagarfonderna förvaltades och formerades. Den gav en sådan avkastning att den hävdade sig väl i jämförelse med andra fonder, försäkringsbolag osv., som placerar i aktier. Det blev inte 20 miljarder kronor eller 22 miljarder kronor, utan så småningom blev det 30 miljarder kronor. Skillnaden i synsättet är att vi visserligen ställer upp bakom behovet av kompetensutveckling och ökad satsning på samarbete, näringsliv, högskola osv., men att pensionsmedlen inte skall användas för detta ändamål. Det finns i så fall andra källor. Det vore hederligare och rejälare att ta detta över statsbudgeten. Det finns alltså ingen skillnad i synsättet när det gäller behovet av ökad satsning på forskning och utveckling.
Herr talman! Låt mig till Bengt Silfverstrand säga att jag rent allmänt sett delar uppfattningen att det varit utomordentligt bekymmersamt att komma fram till bra resultat vad gäller fastigheterna på universitetssidan. Det är med tillfredsställelse jag konstaterar att vi nu tycks vara helt överens och att även den problematiska frågan om donationsfastigheternas ställning är avförd från dagordningen. Man kan nog inte lasta någon speciell för att det har tagit så lång tid. Det är ju ett besvärligt juridiskt område som man för första gången i Sverige beträdde. Men nu är frågan avförd från dagordningen. Tack för de positiva orden. Det är inte så ofta vi kan utväxla sådana ord oss emellan. Men det kan man väl göra någon gång. Låt mig också säga att jag noterade att Bengt Silfverstrand ställde upp bakom behovet av de satsningar som forskningsfonderna innebär. Det är mycket positivt. Det faktum att han sedan har en annan inställning till det kapital som kommit till de olika stiftelserna kan jag ha viss förståelse för. Bengt Silfverstrand har aldrig riktigt accepterat att löntagarfonderna har avvecklats. Han för dessutom det vanliga resonemanget om att dessa pengar är pensionsmedel. Men jag vill då erinra om det som har sagts tidigare i denna kammare i många ekonomiska debatter, nämligen att det är en försvinnande liten del som har med pensionerna att göra i de ursprungliga löntagarfonderna. Så mycket som 90 % av kapitalet kom direkt från företagen och användes till att köpa ut tidigare ägare. Endast 10 % av kapitalet användes till att köpa nya aktier, och en liten försvinnande del skulle överföras till pensionerna. Det resonemang som Bengt Silfverstrand för håller inte riktigt i detta avseende. Låt mig avsluta med att säga att frågan om ett internationellt miljöuniversitet kommer från ett annat departement. Jag anser inte att det skulle innebära någon större fara att hantera ett sådant här ärende snabbt och effektivt till fördel för forskningen på ett mycket viktigt område. Dessutom finns det ju en kompetens på vårt eget område, alma mater. Därför tycker jag att Bengt Silfverstrand med tillfredsställelse och glädje skulle konstatera att detta är bra, inte bara för Lunds universitet utan för miljöforskningen i allmänhet i Sverige.
Herr talman! Det är bra att man satsar på de områden där vi har förutsättningar att konkurrera, kan vara starka och ha framtidsmöjligheter. Men det är också av god tradition i svensk utbildningspolitik och i politik över huvud taget att åtminstone hålla de närmast berörda underrättade. Det är på den punkten, Rune Rydén, som jag har varit kritisk. Men jag har inte sagt att alla de ändamål som man återfinner i de sju stiftelserna är lika angelägna. Det satsades i förra omgången på tre stycken forskningsstiftelser. Där fanns naturvetenskaperna, teknik och miljö med i bilden. Här har man uppenbarligen haft det besvärligt med fantasin och varit tvungna att dubblera på en del ställen för att få slut på de förhatliga löntagarfonderna. Rune Rydéns beskrivning av fondernas status är inte korrekt. Gå tillbaka och läs. Fonderna tillhör det allmänna pensionssystemet, Allmänna pensionsfonden, och regleras av precis exakt samma reglemente. Att fonderna har fört en oerhört försiktig och passiv placeringspolitik har berott på det våldsamma skall som fonderna hela tiden har varit utsatta för. De har av politiska skäl inte vågat ta de risker som egentligen hade behövt tas. Sverige behöver riskkapital. Vi behöver inte den typen av återhållsamma placeringar. Det är klart att de behövs, men vi skall inte enbart hålla oss till den typen av återhållsamma och försiktiga placeringar. Skall man satsa på framtidsområden, får man vara beredd att ta risker och acceptera ett och annat misslyckande. Det är just den försiktiga placeringspolitiken som är anledningen till att det har varit dessa proportioner som Rune Rydén angav. Pengarna som sådana har ingått till sista kronan i pensionssystemet. Det torde var unikt. Jag känner inte till något liknande exempel under någon socialdemokratisk regering där man har gett sig på pensionspengar eller annat i det grundläggande trygghetssystemet i Sverige för forskningsändamål. Forskningsändamålen är delvis angelägna, men det är rimligt och riktigt att de skall finansieras över statsbudgeten eller genom att attrahera privat kapital. I fallet Handelshögskolan låter man de privata intressenterna som finns med i bilden betala en del av kalaset.
Herr talman! Jag måste konstatera att i stort sett gillar Bengt Silfverstrand regeringens politik. Han tycker att de stiftelser som kommer att bildas har ett bra ändamål. Det enda han inte accepterar -- och det har jag haft en viss förståelse för -- är att kapitalet kommer från ett alldeles bestämt håll. Vi kan i andra sammanhang reda ut att Bengt Silfverstrand för ett felaktigt resonemang om kapitalets ursprung och ursprungliga användning osv. Jag kan hälsa Bengt Silfverstrand att han med fördel kan läsa protokollet från den 18 december 1991 där denna fråga behandlades utförligt i kammaren av finansutskottet. Då får han klart för sig hur det ligger till på området. Det är väl riktigt som Bengt Silfverstrand säger att det kan behövas riskkapital i landet. Att bilda dessa stiftelser är ett sätt att lösa denna fråga på forskningsområdet. Jag tycker att regeringen har varit föredömlig i sitt agerande. Forskningen kommer att få den vitamininjektion som den så väl behöver genom att arbeta på det sättet. Jag ser inte den skillnad som finns i våra uppfattningar som särskilt stor. Det är mera fråga om opposition för oppositionens egen skull.

Herr talman! Det är bra att företagens inbetalda pengar går till olika forskningssatsningar, säger Rune Rydén. Men ett sådant resonemang öppnar dammluckor. Löntagarfondspengarna utgörs av löneutrymmen som löntagarna avstått. Det finns ytterligare en liknelse mellan fondfinansieringen och galten Särimner. Galtfläsk har en bismak. Man slaktar ju inte en galt. Rune Rydén förvånades över att Vänsterpartiet vill göra satsningar på medelstora högskolor i fråga om forskningsanslag. Om utbildningsutskottet hade fungerat så som utskottet arbetade under de nio åren mellan 1982 och 1991, hade vi kunnat resonera oss fram till en lösning med utgångspunkt i de förslag som hade lagts fram i propositionen. Då hade vi kunnat gå ut till de medelstora högskolorna och sagt att pengarna lyfts in eftersom det inte finns en majoritet för att de skall arbeta inom pensionssystemet. Då skulle de medelstora högskolorna ges en fast organisation med ett fast resursmått på ca 200 miljoner kronor. Vad är det för fel på detta, Rune Rydén? Är ni moderater på väg tillbaka till den politik som fördes mellan 1982 och 1988? Då deklarerade ni klart och tydligt i riksdagsdebatten att ni ville ha ett A och ett I fråga om Riskcentrum säger Rune Rydén att det finns vissa frågor som behöver utredas ytterligare. Jag kan inte se vilka frågor det är. Jag förstår inte vilka frågor det är som behöver utredas ytterligare i förhållande till andra anslag eller områden som ni vill ge medel till. Det är mycket angeläget för samhället att vi vidgar vår kompetens om riskforskning. Dessutom skall den goda kompetens som finns internationellt sett föras ut. Det borde vara ett högprioriterat område, inte minst ur en samhällsekonomisk aspekt. Därför är det förvånande att Rune Rydén anser att förslagen behöver utredas ytterligare i stället för att positivt möta de önskemål som finns om en förbättrad svensk kompetensutbyggnad på de områdena.
Herr talman! Låt mig säga följande till Björn Samuelson om Riskcentrum i Karlstad. Jag tycker -- liksom utskottsmajoriteten, vi var överens om den skrivningen -- att det är viktigt med ett riskcentrum. Frågan är hur detta skall vara organiserat. Hur skall t.ex. den enhet som finns på Södersjukhuset vara inordnad i det arbete som leds från Karlstad? Det finns många andra enheter som skall ingå i detta arbete. Det tar sin tid innan man fullt och fast har klarat ut de detaljerna. Det är lämpligt att frågan bereds och handläggs inför arbetet med forskningspropositionen 1996. Det sade jag redan i mitt anförande. Jag tycker att Björn Samuelson borde vara nöjd med att skrivningen har kommit till stånd. Riskcentrum i Karlstad har kommit ytterligare en bit på vägen. Jag förstår inte Björn Samuelsons allmänna resonemang om att vi moderater skulle dela in högskolorna i ett A och ett B-lag. Det gör vi absolut inte. Vi är däremot försiktiga när det gäller att tala om forskningssatsningar på de mindre och medelstora högskolorna. Det är helt enkelt av det skälet att det finns vissa fasta forskningsresurser angivna på de stora universiteten och ett par högskolor. Vi har för närvarande inte råd att splittra upp våra forskningsresurser på flera håll, mer än de satsningar som har föreslagits i propositionen. Det innebär att vi får avvakta utvecklingen innan vi kan gå vidare.
Herr talman! Jag beklagar verkligen att vi inte kan komma längre med riskforskningen i Karlstad i samband med denna proposition. Det finns ett starkt intresse från de övriga nordiska länderna för att vi från svensk sida skall ta på oss vissa ledande projekt. Nu får de övriga nordiska länderna fel signaler, dvs. att vänta två år -- och dessutom på Rune Rydén säger att vi inte har råd att splittra upp våra forskningsresurser på fler högskolor än nu. Jag väntade bara på att jag skulle få höra att det behövs en ''kritisk massa'' eller något mer sådant halvdravel som jag hört i 12 år om fasta forskningsresurser vid de medelstora högskolorna. Det är exakt den argumentationen, herr talman, som jag har hört i de utbildningspolitiska sammanhangen sedan 1982. Argumenten har inte utvecklats ett dugg. Men tekniken och utvecklingen springer ifrån Moderata samlingspartiet.
Herr talman! Jag skulle gärna vilja be Björn Samuelson reda ut vad han menar med halvdravel. Helt klart är att man för att uppnå en bra forskning behöver något som Björn Samuelson efterlyste, nämligen en kritisk massa. Det kan man inte få över allt i Sverige. Det är möjligt att man kan göra vissa forskningsinsatser på några av de små högskolorna, men vi behöver den kritiska massan för att kunna vara konkurrenskraftiga internationellt sett. Vi kan inte bygga upp forskningsinstitutioner vid alla små och medelstora högskolor, vilket Björn Samuelson efterlyste och tydligen också socialdemokraterna i sin reservation. Det saknar både forskningsrelevans och ekonomisk relevans att arbeta på det sättet. Man skapar bara en illusion ute på fältet av att det skulle finnas både personella och ekonomiska förutsättningar att göra det. Att skapa en sådan illusion är att lura de mindre och medelstora högskolorna. I stället borde man ta sitt samhällsekonomiska och utbildningspolitiska ansvar och tala om hur det står till på det här området. Man måste vara ansvarsfull i sitt agerande även som oppositionspolitiker.

Herr talman! Får jag lämna några kommentarer till några av de frågor som finns i den proposition som riksdagen i kväll behandlar samt någon kommentar till ett av de inlägg som gjordes tidigare i debatten. Jag vill börja med att säga några ord om de nya forskningssatsningar som regeringen föreslår att riksdagen accepterar. Det är forskningssatsningar som, tillsammans med de insatser som riksdagen redan för något år sedan fattade beslut om, kommer att göra den innevarande treårsperioden till den period då Sverige satsade mest på avancerad kunskapsutveckling -- mer än på många, många år. Det är många, inte bara i vårt eget land utan också i andra länder, som med viss beundran noterar att detta sker. Inte för att det i sig är unikt att satsa på forskning -- det är det många som gör -- utan för att ett land som går igenom en av sina värsta kriser i modern tid samtidigt kan säga att man går framåt på det mest betydelsefulla området för framtiden, nämligen den avancerade forskningen. Det har väckt en enligt min mening berättigad beundran. Jag noterar, när jag nu tar del av vad socialdemokraterna föreslår att riksdagen i stället skall besluta om, att de har återvänt till den gamla återställarroll som nu börjar bli ett signum för socialdemokratisk politik.

Som nejlista, herr talman, är denna lista imponerande. Men som bidrag till Sveriges framtid som en avancerad kunskapsnation är det många som har anledning att sätta ett stort frågetecken inför vad socialdemokraterna egentligen har för sig. Sanningen är ju att allt fler blir överens om att Sveriges framtid som avancerat samhälle hänger på i vilken mån vi förmår att framgångsrikt utveckla kunskapen. Det är den enstaka faktor som kommer att betyda mest för Sveriges framtida möjligheter att hävda välstånd och sysselsättning. Detta rekommenderar oss socialdemokraterna i kväll att säga nej till. Om jag förstod Bengt Silfverstrands inlägg rätt, så rekommenderar socialdemokraterna oss också att avvika från den frigörelse av universiteten och högskolorna från statlig detaljreglering -- det som enligt min mening är själva grundbulten i dessa läroinstitutioners förutsättningar att på ett framgångsrikt sätt möta framtiden. Socialdemokraterna är, om jag förstår dem rätt, emot att varje universitet och högskola själv skall ha att avgöra hur antagningen skall se ut till just sin utbildning och vilka krav man skall ställa på studenterna. Åter till den centraliserade antagningen! lyder fältropet. Herr talman! Låt mig göra klart att den politiken är och förblir oförenlig med en politik för att främja varje universitets och högskolas frihet att bestämma sin egen inriktning. Det är -- för att nämna den andra grundbulten i denna debatt -- i den fria antagningen som grunden för ett flexibelt, nyskapande och fritt universitet ligger. Det vill nu socialdemokraterna att vi skall ta avstånd ifrån och i stället återvända till det som socialdemokraterna uppenbarligen har så svårt att slita sig ifrån. Återställaren dyker upp igen. Min tredje kommentar tar sikte på de nya utbildningar, alternativ till universitets och högskoleutbildning, som regeringen föreslår i den proposition som riksdagen nu behandlar. Det är utbildningar som syftar till att förena en mer teoretisk utbildning än gymnasieskolan normalt sett förmår förmedla, med omfattande praktik i företag eller på andra arbetsplatser. Det finns ett entydigt behov av utbildningar av detta väldigt speciella slag. Det är den högre utbildningen inte utformad för att tillgodose, och den typen av utbildningar ligger utöver vad gymnasieskolan har möjlighet att lära ut. Det är utbildningar som tar till vara det bästa i två kulturer: skolans förutsättningar att utveckla det teoretiska kunnandet och företagens möjligheter att ge eleverna den inskolning och erfarenhet som ett skickligt utfört yrkesarbete kräver. Nej, säger socialdemokraterna. Detta skall vi inte fatta några beslut om. Därmed undandrar man 20 000 svenska elever möjligheten att få en utbildning som överensstämmer med mångas önskemål och med det svenska samhällets långsiktiga intressen. Herr talman! Vännerna inom socialdemokratin får förlåta mig om jag tycker att nytänkandet, nyskapandet och utvecklingsförmågan i det socialdemokratiska partiet inte väcker någon himlastormande beundran. Det är ett slags tillbakablick på en tid som för länge sedan har flytt medan man drömmer om utbildningssystem som många tvivlar på någonsin har varit ändamålsenliga och som minst av allt är det i en framtid präglad av höga kvalitets och kunskapskrav, stor föränderlighet och rörlighet. Herr talman! Regeringens politik på området högre utbildning och forskning under de senaste tre åren har syftat till att reparera åtskilligt av den underinvestering i kompetens som 20 års socialdemokratiskt styre inom utbildningspolitiken dess värre har resulterat i. Det har dessutom varit vår strävan att omforma utbildningssystemet så, att det skulle förmå att ta till vara allt det nytänkande och nyskapande som en alltmer internationaliserad värld bär i sitt sköte. Det är min övertygelse att denna nya värld kommer att ställa krav på en förmåga att förändras med den. Den kommer att behöva uppmuntra elever att söka sina egna kombinationer, sina egna föreningar av kunskaper från olika områden. Socialdemokraterna får återigen förlåta mig om jag anser att det inte är mycket i deras utbildnings och skolpolitik som vittnar om att man har förstått att världen förändras. u går vi vidare. En första etapp i förändringen av det svenska utbildnings och forskningssystemet kommer med de beslut som riksdagen nu har att fatta att vara avslutad. När besluten väl har fattats har kapaciteten i utbildningen byggts ut väsentligt, forskningen har förstärkts och strukturen på utbildningsinstitutionerna har fått den utformning som en ny tid kräver. Likväl är det bara första etappen som vi avslutar i kväll.

Herr talman! Det är mycket kvar att göra. Mot den bakgrunden tror jag att det vore klokt att inte lita på att socialdemokratin skall ha förmågan att ta dessa fortsatta steg. Om jag förstod Bengt Silfverstrand rätt, har han ännu inte, efter tre års tänkande under denna mandatperiod, bestämt sig för om han är för eller emot det som just nu pågår. Herr talman! Om man skall vandra framåt är det bra att veta om den punkt där man står är någonting som man i princip gillar eller i princip är emot i alla delar.

Herr talman! Nej, vi ägnar oss varken åt återställare eller återgång till flydda tider. Däremot påminner den retorik som Per Unckel här använder mycket starkt om den han har använt ända sedan han blev utbildningsminister, nämligen när han förutsätter att hans politiska motståndare inte vill gå med på några förändringar. I förordet till Agenda 2000 står det bl.a.: Kunskap och kompetens är den viktigaste förutsättningen för att förnyelsen skall bli framgångsrik. Vi har ägnat mycken tid och kraft åt förnyelse. Under allmänna motionstiden väckte vi en stor motion om nationellt kompetenslyft, och nu utvecklar vi de tankegångarna i vår motion med anledning av den här propositionen, om en kompetensutvecklingsfond och en forskningsfond. Per Unckel gör i sin uppräkning mycket starkt våld på sanningen. I de här förslagen ingår nämligen bl.a. satsningar på kunskapsutbyte mellan näringsliv och högskola, forskning vid de mindre och medelstora högskolorna och svensk medverkan i europeisk forskningssamverkan. Per Unckel skall inte lyckas med det han upprepade gånger försöker, nämligen att måla upp socialdemokratin som motståndare till förnyelse. När det gäller substansen i det som verkligen är förnyelse, för att vi skall kunna hävda oss i en internationell konkurrens, finns det likheter i vårt synsätt. Det är bara det att Per Unckel, sin vana trogen, inte kan låta bli att omge sina anföranden med mycken retorik. Socialdemokratin är inte ensam i sin kritik. Lunds universitet, som har en särskild arbetsgrupp där man pratar om kompetensutveckling, skriver bl.a. ''Det bör framhållas - - att vissa dimensioner av universitetets uppgifter inte låter sig inordnas i ett köp och säljsystem. Universitetets klassiska uppgift och styrka att ge perspektiv, att förmedla bildning och klokskap, att bidra till ett kritiskt och ifrågasättande tänkande, är självfallet huvuduppgiften också i ett marknads och behovsstyrt system.'' Vi är sannerligen inte ensamma i den här kritiken, Per Unckel. Det finns många inom universitets och högskolevärlden som är kritiska. Studenterna är kritiska. Elmgren skrev i tidningen Universitetsläraren för en tid sedan: ''Per Unckels genomförda reformpolitik och Agenda 2000 accelererar politikens krav på högskolan och uppfyller inte de förväntningar som fanns på reformens grundtankar: respekt för den fria akademins och forskningens integritet.'' Det är i fråga om rättssäkerheten som vi har kritiserat det nya systemet.
Herr talman! Jag skall naturligtvis hålla Bengt Silfverstrand räkning för att han inte gillar att bli kallad för återställare. Likväl är det sanningen. Det vore enklare om var och en stod för sina åsikter och inte försökte sola sig tillsammans med dem som har andra åsikter när detta passar. Det är ju ett faktum att ni förordar en återgång till den centrala antagningen till universiteten. Men stå då för det! Det är en hedervärd ståndpunkt, om än tokig. Det är detta som ni har förordat i era motioner och som ni säger här i riksdagen. Det är också ett faktum, Bengt Silfverstrand, att ni yrkar avslag på samtliga de nya forskningsinsatser som regeringen denna dag har föreslagit -- samtliga! Sedan vågar ni inte stå för detta fullt ut, utan ni säger, att om ert yrkande skulle falla vill ni räcka upp handen och föreslå någonting i alla fall. Stå för er ståndpunkt, Bengt Silfverstrand! I den första av era reservationer står det i klämmen beträffande löntagarfonderna att ni vill att riksdagen med bifall till den socialdemokratiska motionens yrkande 1 avslår regeringens förslag. Kan det sägas tydligare? Ni föreslår avslag på samtliga de forskningsändamål som jag tidigare redovisade från talarstolen. Också detta, herr talman, är en hederlig, om än tokig, ståndpunkt. Men stå för den! Det är bättre så, därför att då vet väljarna vad de har att rätta sig efter. Herr talman! Bengt Silfverstrand hänvisade till ett uttalande från Lunds universitet för att därmed understryka att allting här i världen inte passar i köp och säljsystem. Jag skall be att få skriva under varje ord som Bengt Silfverstrand citerade. Ingen skulle någonsin komma på tanken att ett köp och säljsystem är anpassligt på allting som rör kunskapsutveckling i våra moderna samhällen. Sida upp och sida ner i de propositioner som jag har signerat under denna treårsperiod har jag skrivit om bildningens oskattbara betydelse. Jag har understrukit att universiteten har en självklar roll och uppgift i att sörja också för de små och ofta bildningsinriktade ämnenas framtid. Herr talman! Bengt Silfverstrand hävdade att det finns några som är kritiska gentemot den politik som regeringen står för. Ja, det tror jag säkert! Jag möter ofta Bengt Silfverstrand, och han är mycket kritisk. En och annan student kommer säkerligen också att vara kritisk. Claes Elmgren är säkert kritisk på vissa områden. Det är emellertid intressant att Bengt Silfverstrand glömde att han i huvudsak är kritisk därför att regeringen inte är radikal nog och tillåter universiteten ännu större frihet. I någon mening vågar jag gissningen att detta inte är riktigt den analys som Bengt Silfverstrand egentligen skulle göra till sin.
Herr talman! Det var faktiskt en socialdemokratisk regering som inledde avregleringen. Det går alldeles utmärkt att avreglera både högskoleförordning och högskolelag. Det är precis vad som har skett. Det går säkert att utveckla det systemet ytterligare. Men man behöver inte ge sig på pensionsfonderna för att lösa de problemen. Vilka andra delar i trygghetssystemet, i socialförsäkringssystemet, har Per Unckel tänkt använda sig av nästa gång som han måste hitta på något stort politiskt utspel? Vi har inte sagt nej till samtliga forskningsinsatser, som Per Unckel hävdar -- det är ett felaktigt påstående. Vi har sagt nej till konstruktionen, som innebär att man plundrar pensionsfonderna, men vi ställer oss positiva till flera av de konkreta ändamålen, bl.a. när det gäller ytterligare utveckling av samarbetet mellan näringsliv och högskola och forskning vid de mindre och medelstora högskolorna. Det är precis så det förhåller sig. Sedan är det ändå rimligt att konstatera att det finns andra intressenter ute i högskolevärlden -- inte enstaka, utan flera -- som är oroliga för den utveckling som är på gång, när man undergräver rättssäkerheten, när man skapar system som minskar insyns och kontrollmöjligheterna. Det är på de punkterna vi reagerar mot flera av stiftelsebländverken. Det innehållet kan många gånger vara bra i forskningshänseende, men det är inte den typen av överpolitisering som behövs som har varit ett signum för Per Unckels fögderi i Studenterna har så sent som i dag i ett pressmeddelande uttryckt mycket stor oro för den tyngdpunktsförskjutning där de mindre och medelstora högskolorna tilldelas en regional och näringslivspolitiskt betonad roll. ''Värna friheten'', säger man. Det måste väl vara fantastiskt för en utbildningsminister som använder ordet frihet tio gånger i varje mening att få höra att studenterna är rädda för att han inte värnar friheten. Trots allt är det snart sommar, och jag vill tillönska Per Unckel en trevlig sommar. Med känd moderat förebild vill jag rekommendera honom en bok, i det här fallet Den svenska högskolan av professor Stig Strömholm vid Uppsala universitet. Där skriver han bl.a.: ''Det finns ett alltför ofta bortglömt skäl för att behålla ett någorlunda väl utvecklat och nationellt enhetligt regelverk kring högskolan, dess struktur, organisation och arbete.'' Sedan skriver han: ''Det är ologiskt och löjeväckande, när samma debattörer som ivrar för vårt högskoleväsen skall hålla vad de kallar Tirana eller Heidelberg?) indignerat avvisar tanken att rättssäkerhetsnivån skall vara densamma i Borås som i Gävle, i Ronneby som i Växjö.'' Jag rekommenderar Per Unckel den här boken.
Herr talman! Jag tillönskar också Bengt Silfverstrand en trevlig sommar. Jag måste medge att jag kommer att göra Bengt Silfverstrand besviken om han tror att jag kommer att spendera sommaren i hängmattan. Jag kommer sommaren igenom att göra mitt yttersta för att tillse att Socialdemokraterna inte återvänder till regeringsmakten. Men jag önskar ändå en glad sommar. Jag skall ge några kommentarer till det som Bengt För det första nämnde han betydelsen av rättssäkerheten. Vem säger någonting annat än att studenter i Borås, Uppsala och Stockholm skall åtnjuta samma rättssäkerhet? Vad är det som säger att det leder till slutsatsen att det skall vara en centraliserad antagning till universitet och högskolor? Jag vill hålla Bengt Silfverstrand räkning för att Socialdemokraterna faktiskt, under starkt tryck från verkligheten och den politiska oppositionen, började ta några stapplande steg i avreglerande riktning. Men så fort man återvände till oppositionen glömde man tydligen allting. Nu kommer återställaren. Bengt Silfverstrand vill ta åt sig äran av något som man möjligen någon gång har gjort i det förgångna. Det försvinner som en vindpust när han i dag förordar att vi skall återgå till en centraliserad antagning till universitet och högskolor. För det andra, herr talman, sade Bengt Silfverstrand att det jag citerade ur socialdemokraternas reservationer var alldeles fel. Det finns i så fall ett mycket enkelt sätt att bevisa att jag har fel och att Bengt Silfverstrand har rätt. Han kan be talmannen att dra tillbaka yrkandet om bifall till reservation nr 1. Det yrkandet innebär nämligen att ni yrkar avslag på samtliga de forskningsändamål som jag tidigare har beskrivit. Att Bengt Silfverstrand sedan är positiv till åtskilliga av ändamålen med de forskningssatsningar som regeringen föreslår förvånar mig inte. Men jag sade tidigare, herr talman, att Bengt Silfverstrand under tre år inte har kunnat bestämma sig för om han är för eller emot det som regeringen förordar. Vad hjälper det om man är för ändamålen om det inte finns några pengar, Bengt Silfverstrand? Ni tänker inte anslå ett öre till allt som ni är för. Då kan man resa land och rike kring och säga att man är för allt detta. Men någon kommer till slut att fråga Bengt Silfverstrand: Vad med skola vi betala? Om han är ärlig kommer han inte att ha något tillfredsställande svar. Herr talman! Min tredje kommentar gäller att Bengt Silfverstrand och Socialdemokraterna oroar sig över den bristande kontrollmöjlighet som man säger är förknippad med att regeringen väljer att föreslå riksdagen att forskningsresurser skall läggas i fristående stiftelser. Där går, Bengt Silfverstrand, den ideologiska vattendelaren mellan oss. Jag är av den åsikten att jag inte tycker att det skall finnas någon politisk kontroll över hur forskningsstiftelser väljer att disponera sina resurser. Idén om fristående forskningsresurser är ett uttryck för den politik som regeringen har drivit genom hela denna treåriga mandatperiod, nämligen att självständigheten och friheten skall säkerställas. Jag beklagar, Bengt Silfverstrand, att jag en gång till använde det ordet. Det gjorde jag för att understryka att det inte känns riktigt träffande att Bengt Silfverstrand samtidigt säger att jag överpolitiserar de svenska universiteten.
Herr talman! I sitt anförande säger Per Unckel att det är oerhört viktigt att så framgångsrikt som möjligt utveckla den samlade kunskapen. Jag kan helt skriva under på den utsagan. Vi från Vänsterpartiets sida menar dock att det är viktigt att det blir en attitydförändring om vi skall få någon förståelse för en bred och bra satsning med kvalitativa förtecken på högskoleutbildning och forskning. Det måste bli en acceptans ute bland folk för en sådan politik, och den måste få en djup förankring. Tyvärr måste jag konstatera att den förda politiken visar på ett demokratiskt underskott. Jag förstår inte, Per Unckel, varför denna stiftelseform skulle vara så mycket bättre än forskningsråden och fakultetsanslagen. När det gäller att man skall få till stånd en attitydförändring som innebär att bildningen får ett värde i sig kan jag se sju moln på denna himmel. För det första skapar den tilltagande profilering av högskolorna som nu sker återvändsgränder för studenter. För det andra står avgymnasiefieringen stilla. Det medför inlåsningseffekter. För det tredje får de som inte direkt använder sig av denna verksamhet inte en möjlighet att genom demokratiskt, politiskt arbete påverka de satsningar som skall göras. Jag talar om att påverka i stora drag, inte i detalj, man borde i alla fall få vara med och diskutera. I detta avseende finns det ett demokratiskt underskott. För det fjärde riskerar de små och medelstora högskolorna att läggas för fäfot. För det femte angriper ni inte flaskhalsproblemen, Per Unckel. Det är allvarligt. Det handlar alltså om hur vi skall sörja för en god rekrytering framöver av studenter till grundutbildning och forskarutbildning inom den svenska högskolan. För det sjätte kan tillgängligheten, brukargraden och den nya informationsteknologin kan riskera att komma på skam. Det beror på den katastrofala kommunala ekonomin, som ni delvis är skyldiga till. Det beror på segregeringen inom grundskolan, och det beror på bristerna i ämnesutvecklingen och en outvecklad ämnesintegration när det gäller den nya teknologin. För det sjunde har vi upplevt en tilltagande sektorsforskning under de senaste tre åren.
Herr talman! Jag kan dess värre inte kommentera alla de påståenden som Björn Samuelson nu kom med. Jag vill ändå kommentera ett par av dem och börjar med en fråga som vi är helt överens om. Björn Samuelson och jag är egendomligt nog ense litet oftare än Bengt Silfverstrand och jag är det. Björn Samuelson säger att den förändring av utbildning som vi talar om kräver en djup förankring hos människorna. Jag kan inte mer än hålla med om det. Herr talman! Om vi skall nå de höga ambitioner som jag vet att många i denna kammare har tror jag att det krävs att hela vårt samhälles kultur förändras. Det krävs att vi får något som litet högtidligt skulle kunna kallas en lärandets kultur som genomsyrar allt vad vi företar oss. Om vi lyckas förändra samhällets kultur i den riktningen har vi skapat en nödvändig grogrund för de utbildningsinvesteringar som behövs och som människorna själva kan dra nytta av. Jag delar däremot inte Björn Samuelsons uppfattning att vi är på väg att få något slags demokratiskt underskott inom utbildningspolitiken. Det är tvärtom. Vad som har inträffat under de gångna tre åren är att varje enskild människa har fått makt och stämma i sitt val av utbildningsinriktning. Skolpengen eller rätten att välja skola, som jag misstänker att riksdagen något senare i kväll kommer att diskutera, är ett uttryck för detta. Politiken filtrerar inte längre bort individuella önskemål, utan enskilda människor får göra sig gällande av egen kraft. Vi stöttar och hjälper. Samma sak, herr talman, gäller den högre utbildningen. Det är inte längre regeringen och riksdagen som bestämmer hur många utbildningsplatser som skall finnas på det ena eller andra universitetet. Det är den enskildes egna krav och önskemål som avgör vilken utbildning universiteten och högskolorna kommer att bestämma sig för att satsa på. Björn Samuelson frågar mig varför stiftelser för forskningen skulle vara bättre än de nuvarande forskningsråden. Svaret är enkelt: Stiftelser är ett tillskott i mångfalden av organisationsformer och juridiska former för forskningsfinansering. I den typ av universitets-, skol och forskningssystem som vi eftersträvar har mångfalden ett egenvärde för att skydda mot maktfullkomlighet och översitteri. Jag skall till sist ge några korta kommentarer till tre av Björn Samuelsons påpekanden. Björn Samuelson! Profileringen skapar inga återvändsgränder. Den skapar möjligheter för studenter att få den utbildning som de själva behöver. De små och medelstora högskolorna ligger förvisso inte för fäfot. Ingen regering har någonsin satsat så mycket på de små och medelstora högskolornas utbildning och forskning som denna. Vi kommer inte att klara av rekryteringen till den högre utbildningen på ett tillfredsställande sätt, i förhållande till de ambitioner som det svenska samhället måste ha, med mindre än att vi lär oss att också belöna investeringar i kompetens bättre än vad vi för närvarande gör.
Herr talman! Att stiftelseformen på något sätt skulle vara en garant mot maktfullkomlighet eller mot eventuella övergrepp är en förenklad syn på hur den typen av negativa inslag växer fram. Att så inte sker har aldrig garanterats av någon fix struktur, organisationsmodell e.d., Per Unckel. Jag tycker fortfarande att Per Unckel är skyldig mig svaret på frågan varför man inte via forskningsråden och de vanliga fakultetsanslagen också framöver kan hantera de forskningsanslag som kan komma att tas även ur löntagarfonderna. Jag tycker att det är en brist hos er, Per Unckel, att ni inte på ett tidigt stadium angriper de problem som vi kan se framför oss och att ni under de gångna tre åren inte har haft ambitionen att försöka skapa så breda politiska majoriteter som möjligt för att fatta vissa strategiskt viktiga utbildningspolitiska beslut. Jag ser framför mig problem av flaskhalstyp eller med rekryteringen, t.ex. den sociala snedrekryteringen eller vad gäller rekryteringsvolymen. För detta krävs samråd och breda politiska majoriteter i kammaren, så att det inte blir en ryckighet i utbildningspolitiken. Då, Per Unckel, kan vi kanske börja närma oss målet att framgångsrikt utveckla den kunskap och den kompetens som är viktig både för det privata näringslivet och för den offentliga sektorn i vårt land, men inte förrän då.

Herr talman! Två kommentarer, den första med anledning av Björn Samuelsons påpekande att han inte riktigt förstod hur fria forskningsinstitutioner eller forskningsfinansiärer kan vara en garant mot övergrepp. Herr talman! Det är egentligen inte så konstigt. Det bygger på föreställningen att universitet och högskolor liksom forskningen aldrig får vara beroende av en enda part, inte ens av den demokratiska staten. Också den demokratiska staten kan, vilket historien visat många gånger, bestämma sig för att hota värden som universitetet hyllar. Det är inte så rasande länge sedan den demokratiska staten här i landet bestämde sig för att göra universitetet till något helt annat än det som är dess innersta väsen. Därför tycker jag till skillnad från många av mina socialdemokratiska och vänsterpartistiska opponenter att det är rätt att undandra en del av universitetens och forskningens finansiering det omedelbara politiska inflytandet. Det är nämligen bara därigenom som vi vet, herr talman, att universitetet kan fylla en kritisk roll också mot Sveriges riksdag och Sveriges regering, precis den roll som de goda universiteten genom världshistorien har förmått att hävda och därigenom skydda värden som är högre än t.o.m. ett för stunden demokratiskt fattat riksdagsbeslut. Det må låta litet förvånande, herr talman, att formulera sig i dessa termer, men det är precis i dessa termer som skiljelinjen kan formuleras mellan oss som tror på det fria universitetet och dem som anser att universitetet alltid och i allt skall vara underställt regering och riksdag. Den andra kommentaren, herr talman, gäller Björn Samuelsons beklagande över att vi inte har sökt breda lösningar. Med anledning av detta vill jag säga att jag faktiskt har gjort detta, till den gräns där jag ansett att detta var förenligt med de långsiktiga intressen som det är regeringens skyldighet att värna. Jag vill gärna deklarera, herr talman, att jag själv liksom många andra ser breda lösningar som en fördel, eftersom de gagnar stabilitet och ofta långsiktighet. Men de får aldrig gå längre än att man själv kan acceptera lösningens innebörd. Om kravet på den breda lösningen är ett innehåll som inte är förenligt med vad jag menar vara i Sveriges långsiktiga intressen, räds jag lika litet som Björn Samuelson den politiska striden. Då är det bättre med en sådan än att lösningen blir oklar och därmed Sveriges framtid mindre tydlig.

Herr talman! Jag är ganska trött på att Bengt Silfverstrand gång på gång betecknar Folkpartiet och Centern som okritiska medlöpare till en moderat högskole och forskningspolitik. Låt mig därför få börja med, herr talman, att läsa upp några ord ur en forskningsmotion som var vår partimotion år 1989: Ett radikalt grepp vore att ge universitet och högskolor löntagarfonderna. Åtgärden skulle vara den största reformen i forskningspolitiken på årtionden. I forskningspolitiken behövs såväl större resurser som systemförändringar. Vi krävde vidare större volym på de reguljära högskolorna. Vi krävde fler doktorer, bättre utrustning, en upprustning av högskolornas lokaler, större frihet för universitet och högskolor, dels genom en radikal reformering av anslags och antagningssystemet, dels genom tillgången till löntagarfondsmedel, samt särskilda insatser för att höja kvaliteten vid de gamla högskolorna. Framför allt skulle man se till att alla lärare där skulle ha forskarutbildning. Vid den tiden hade 700 av de befintliga 1 000 lärarna inte forskningsutbildning. Låt mig med detta, herr talman, lämna just den frågan. Vi kan fortsätta den debatten senare. Högskoleutbildning och forskning med kvalitet är vitala inslag i vår sociala och ekonomiska utveckling och har ett självständigt värde som kritisk och omdanande kraft i samhället, inte minst i dag, då världen är mera integrerad och konkurrensen från andra länder så tydlig. Den vetenskapliga konkurrensen är viktig för att bygga upp kvalitet. Men vi inser samtidigt att det också kan innebära att nya synsätt, nya metoder, nya vetenskapliga områden, speciellt om de är mångdisciplinära och går på tvären mellan de redan etablerade, har svårt att tränga fram. Exempel på detta är miljöforskningen under 60 talet och omvårdnadsforskningen, som ofta har svårt att få en plats, och fortfarande har forskning ur kvinnoperspektiv svårigheter. Vi är överens om att alla högskoleutbildningar skall bygga på vetenskapliga grunder och på beprövade erfarenheter. Men samtidigt måste vi vara medvetna om att all kunskap inte fångas i en teoretisk-akademisk avhandling. Det finns ett praktikens mästerskap som är lika viktigt för utvecklingen och som måste erkännas. Jag kommer att tala mer om detta när vi senare skall diskutera betänkandet om vårdutbildning. Jag menar också att alla högskolor har ansvar för den region som de arbetar inom. Men detta ansvar innebär ingen bindning till att de skall hålla sig inom regionen. Högskolorna har också ansvar för att sprida möjligheter för ett livslångt lärande så brett som möjligt med hjälp av bl.a. tekniska verktyg men att ändå inte förfalla till att tro att informationsteknologin är den enda möjligheten. Det handlar inte bara om att sända kurser via fax, video eller datorer. Det är vidare än så. Det handlar om pedagogisk-metodisk utveckling, att lära av internationella erfarenheter, att knyta ihop teori och praktik och att utveckla språket. Varje forskare har också eget ansvar för att göra sina forskningsresultat tillgängliga för oss alla. Detta är nu tydligare än det tidigare har varit, och jag ser fram emot att den uppföljning som nu genomförs av reformen också skall omfatta detta inslag i reformen. Kvalitet, kvalitetssäkring, kvalitetsnormer, självvärdering och evaluering i utbildning och forskning talas det mycket om. I detta ingår också att fundera över vilka värden som vi vill att universitet och högskolor skall stå för och plantera in i unga människor. I det ingår självklart kunskaper av högsta klass och en lust att lära vidare hela livet, men också civilkurage och fördjupat samhällsansvar i såväl nationellt som internationellt perspektiv.

I den nya högskolelagen poängteras högskolornas ansvar för internationalisering och jämställdhet. internationalisering är inne. Det är helt rätt, tycker jag. Vetenskapare har traditionen att mäta sig med varandra över nationsgränser. Vi knyter an till gamla tider då det var naturligt att unga människor gav sig ut i världen under och för sin utbildning. Sverige behöver nu som förr kunskaper om språk och kulturer. Vi behöver perspektiv både på oss själva och på andra. Vi är som land allt tydligare beroende av vad andra länder gör eller inte gör. Låt mig säga några ord om internationaliseringens andra sida: Hur tar vi emot utländska studenter och forskare? Vi vill ju att svenska ungdomar skall tillbringa minst en termin utomlands. Det är ett mål som vi alla arbetar för. Mindre energi har vi lagt ned på att diskutera hur vi tar emot de utländska studenter som kommer hit, via frivilliga program eller som flyktingar. Det som fick mig att vilja säga detta var att jag i veckan läste en avhandling från Uppsala pedagogiska institution som heter Att studera i främmande land. Den rev tag i mig. Studenterna i undersökningen vittnar om isolering, utlänningsfientlighet, känsla av underlägsenhet, missförstånd, maktlöshet, förolämpning och medvetet provocerande. Är det vi som beter oss på det sättet? Avhandlingen gällde chilenare och iranier. Jag vet att detta egentligen inte är vår sak. Det är högskolorna som skall ta ansvaret och troligtvis också gör det. Studenterna gör stora insatser. Men det räcker tydligen inte. Problemet måste göras synligare för att kunna vändas till möjligheter. Om vi skall nå en äkta internationalisering måste vi även tänka på hur vi bjuder oss inför andra länders ungdomar, oavsett deras motiv för att studera här. Under nästa riksdagsperiod ämnar jag -- om jag finns här då -- ta initiativ till att efterlysa en genomgång av hur olika högskolor i landet hanterar detta sitt ansvar. Den andra punkten som är ny i högskolelagen, herr talman, gäller ansvaret för jämställdhet. Vi har alla klart för oss att det är en svår fråga. Den innebär att enskilda människor, forskare och lärare måste omvärdera tidigare ståndpunkter och ändra attityd och se på saker och ting på ett nytt sätt. De måste kanske också personligen stå tillbaka. Jag skall inte trötta kammaren med att upprepa vad jag tidigare sagt om motiven för jämställdhet, om begreppet jämställdhet, om jämställdhet som kvalitetsfråga och som rättvisefråga, om situationen i Sverige kontra andra länders högskolor eller om den samhällsekonomiska betydelsen av att vi tar till vara hela vårt mänskliga kapital. Däremot skall jag ge er en insyn i det verkliga livet. JÄST-gruppen, får jag många brev från kvinnor som berättar om hur svårt och tungt det är att t.ex. överklaga för att man känner sig vetenskapligt nedeller felvärderad. Jag skall läsa upp delar av ett brev. Det står: Du frågar om du får använda mina papper. Naturligtvis, det är just det jag vill. Jag har haft kontakt med henne sedan januari 1993.-- Mitt fall är att en odisputerad man gick före fem disputerade kvinnor. Tyvärr var det bara jag som överklagade. Jag kan samtidigt förstå att de andra fyra inte gjorde det. Också jag blev avrådd. Inte bara av sådana som ville försvara institutionens anseende, utan även av sådana som ville mig väl. Men det finns också saker jag lärt mig under den långa tid som gått sedan jag överklagade. Det blev plötsligt helt tyst omkring mig. Kolleger slutade hälsa, vände ryggen till för att slippa ta ställning till om de skulle hälsa eller ej. Jag blev utesluten när det gällde information. Jag fick inte ens veta om kurser som jag undervisade på skulle läggas ned. Också kvinnliga kolleger, t.o.m. sådana som jag tidigare trott mig vara god vän med, slutade hälsa. Samtidigt måste jag väl ändå säga att det fanns kvinnor som stöttade mig. Trots att något beslut ännu inte finns i mitt ärende har faktiskt ändå min situation förbättrats. De flesta har börjat hälsa och jag känner att stämningen lättat. Men jag tror att vi måste bli mycket mer medvetna om hur svårt det är i sådana här organisationer att gå emot makten när makten är tydlig och tyrannisk. Därför kanske vi också borde sprida den kunskapen. Kanske är det bättre att inte överklaga, även om du som kvinna vet att du blivit förbigången. Den personliga risken är för stor -- alltså risken för apati, att man blir sjuk. Själv ångrar jag inte att jag överklagade. Men samtidigt är min situation speciell: Jag är så gammal att makten inte kan sabotera min framtid. Den har jag ändå till stor del bakom mig. Jag har ju också ett ansvar för studenter och doktorander, ett ansvar för att göra det lättare för dem att få tillträde till universiteten på bättre villkor. Dock menar jag att det inte är självklart för mig längre att råda en yngre kvinna att överklaga en tjänstetillsättning. I stället vore det nästan självklart för mig att säga: Gå vidare. Sök andra möjligheter och andra vägar. Vill de inte ha dig, acceptera det och gör något annat. Detta, mina vänner, var vad jag ville avsluta med som ett exempel på jämställdheten i praktiken. Det är därför intresset och stödet från oss i riksdagen inte får förtröttas. För er kännedom kan jag berätta att regeringen den 19 maj beviljade medel på JÄST gruppens förslag för att göra en nationell förstudie om hur kvinnliga sökandes meriter värderas i relation till hur manliga sökandes meriter värderas vid tjänstetillsättning. Till slut, herr talman, vill jag säga att det är viktigt att vi här i kammaren fortsätter att följa upp och aktivt intressera oss för hur arbetet med jämställdheten utvecklas, att vi gör våra förväntningar tydliga och att vi kräver uppföljningar och utvärderingar. Även på lång sikt kommer våra ställningstaganden, förväntningar och beslut att vara de verktyg som män och kvinnor kan luta sig mot i livsavgörande kompetenstvister. Jag har skrivit ett särskilt yttrande.

Herr talman! Jag har stor förståelse för att Margitta Edgren känner sig besvärad av att jag till praktiskt taget hundra procent kopplar ihop de utbildningsinsatser som har gjorts med det ur borgerlig synpunkt, mycket starka moderata utbildningsdepartementet, där det uppenbarligen inte finns något större utrymme för folkpartiet och centern. Jag betvivlar inte den uppgift som Margitta Edgren lämnade angående löntagarfondspengarna. På den tiden fanns det dock pengar. Då behövde vi inte låna i den enorma utsträckning som den borgerliga regeringen har tvingats göra. Westerberg en av dem som med mest kraft stod upp som garant för den uppgörelse som innebar att man inte skulle ta dessa pengar från pensionssystemet. Han beklagade i efterhand, när uppenbarligen inte heller han hade räckt till för att klara anstormningen från Moderaterna. Man skulle kunna uttrycka skillnaden så att Folkpartiet för i stort sett samma nyliberala politik på utbildningsområdet, men i vissa avseenden går ni ut i efterhand och säger: Vi beklagar. Jag vill ändå säga att Margitta Edgren har gjort en fin insats på en punkt, nämligen när det gäller jämställdheten. Där har hon också fått full uppslutning från socialdemokratisk sida. Jag går inte in på de mindre och medelstora högskolorna. Det kommer Berit Löfstedt att göra.
Herr talman! Bengt Silfverstrand tar fel. Jag känner mig inte besvärad, inte det minsta. Jag har försökt förklara att den politik som nu har förts i huvudsak har gått efter de riktlinjer som vårt parti hade bestämt sig för inför den förra forskningspropositionen. Jag läste högt ur en partimotion från 1989. Jag kan inte vara besvärad när jag nu får vara med om att genomföra precis det partiet önskade sig vid den tidpunkten. Vi är fyra partier i regeringen. Det är klart att det finns inslag i detta som kanske hade kunnat vara annorlunda. Men jag vill betona att det rör sig om inslag. Jag tackar för den uppskattning som hela utskottet har visat för den jämställdhetspolitik som vi tillsammans har drivit på och gjort tydlig. Jag vill ge en stor eloge till alla i utskottet. Där har vi inte vid något tillfälle haft avgörande tvister oss emellan. Jag säger av hela mitt hjärta att vi är helt överens om detta.
Herr talman! Det var ett fint och mycket intressant anförande som Margitta Edgren höll. På ett par punkter vill jag dock göra en liten kommentar. Det gäller det mottagande som utländska studenter kan möta här i Sverige, som Margitta Edgren tog upp. Det visar på vikten av att vi pratar om internationalisering i dess verkliga betydelse. Tyvärr finns det brister, som Margitta Edgren så tydligt pekar på. Många viktiga åtgärder måste nog vidtas utanför skolan, ute i samhället i övrigt. Det är inte bara inom grundskola och gymnasieskola. Herr talman! Jag vill beklaga att inte Margitta Edgren har varit mer framgångsrik än vad som är fallet när det gäller behandlingen av propositionen. Det gäller särskilt jämställdhetsfrågan, viktningen vad gäller underrepresenterat kön och anslagen vad gäller doktors och licenciatexamina. Där står Vänsterpartiet för en radikalare ståndpunkt än de övriga partierna. Folkpartiet och Vänstern ligger nära varandra i dessa frågor. Jag beklagar att de övriga regeringspartierna inte vill lyssna på Margitta Edgren fullt ut i dessa frågor.
Herr talman! När jag förberedde mig för debatten tänkte jag på vad Björn Samuelson och jag var överens om vid den förra större debatten, nämligen att vi två i dag skulle föra en mer ideologisk politisk diskussion. Det jag sade var upplagt utifrån det. Jag blev litet snopen när Björn Samuelson började sitt anförande på det vanliga sättet. Björn Samuelson tog upp kvaliteten. Om man skall förändra inom institutioner och fakulteter så svåra saker som attityder, värderingar, byte av seminariekultur och pedagogiska metoder behövs rejäla belöningar. Det behövs för att attrahera kvinnor att fortsätta. Belöningen kan t.ex. ske i form av viktning. Har man lyckats föra en kvinna fram till doktorsexamen och behålla henne, behövs en rejäl belöning. Vi har för få sådana kvinnor. Det som Björn Samuelson tar upp i sin meningsyttring och som togs upp av JÄST-gruppen går ut på att tillmäta underrepresenterat kön högre vikt. Att det i dag finns majoritet för regeringens förslag säger inte att det inte kan ändras på sikt.
Herr talman! Vi ger inte upp på denna punkt, Margitta Edgren. Jag hade ett avsnitt om kunskap och kunskapssyn i mitt anförande, med tanke på vad vi var överens om senast. Jag noterar också att Margitta Edgren tog upp det i sitt inledningsanförande. Jag har ingenting att invända mot det som togs upp där, snarare tvärtom. Jag tyckte att det var intressant med betoningen på praktiken, erfarenheten som kunskap. I detta sammanhang är det betydelsefullt att också yrkeserfarenhet får inräknas som en merit när man söker in till högskolan.

Herr talman! Jag kommer i mitt anförande huvudsakligen att beröra de mindre och medelstora högskolorna. Senare kommer Christina Linderholm att ta upp högre utbildning och forskning i Stockholms län. Det vi nu debatterar innebär ytterligare ett steg i riktning mot den nationella upprustning inom högre utbildning och forskning som denna regering påbörjade för tre år sedan, som utbildningsministern mycket vältaligt har beskrivit. Jag vill säga till Bengt Silfverstrand och Björn Samuelson att Centern har tagit aktiv del i det arbetet. Det hade varit glädjande att höra ett erkännande från socialdemokrater och vänster här i kväll för att vi har nått långt både i fråga om dimensionering och kvalitetsförbättringar inom den högre utbildningen. Vi får säkert inte höra det i kväll. Vi får säkert inte heller höra det under den kommande sommaren i den valrörelse som nu stundar. Det var ju så att vi höll på att halka efter jämfört med våra konkurrentländer. Det kom larmrapporter från dåvarande UHÄ. Vi hade från vårt parti, Centern, många motioner som gick ut på att antalet utbildningsplatser skulle utökas. Men dåvarande regeringen kunde inte prioritera detta framför andra behov som fanns i statsbudgeten. Den nuvarande regeringen har på ett dramatiskt sätt brutit denna trend. Antalet studenter har ökat med över 30 %. Det nya resurstilldelningssystemet innebär också ett effektivare resursutnyttjande och kommer att innebära att antalet studenter kan öka med 5-- 10 %. Sammantaget innebär detta att Sverige har gjort en i modern tid alldeles unik ansträngning för att snabbt expandera den högre utbildningen. En mycket stor del av dessa platser har tillkommit just vid de mindre och medelstora högskolorna. Jag kommer då in på en av mina och mitt partis hjärtefrågor, vad än Bengt Silfverstrand och Björn Samuelson säger, nämligen de mindre och medelstora högskolornas roll i utbildningssamhället. Jag har många gångar hört i denna kammare hur socialdemokraterna uttrycker sitt missnöje med hur Centern har agerat i denna fråga. I kväll säger Björn Samuelson att Centern ej längre för de mindre och medelstora högskolornas talan. Nu är det bara socialdemokrater och vänster som är dessa högskolors riddarvakt. Det är de som kämpar och har kämpat för resurser till de mindre och medelstora högskolorna. Det är därför på sin plats och kan vara av intresse att ge en mera korrekt historieskrivning, i stället för den friserade beskrivning som kommer fram under debatten. Först och främst kan man säga att Socialdemokraterna i regeringsställning gjorde mycket litet för de små och medelstora högskolorna. Genom den nuvarande regeringens agerande har resurserna mångdubblats. Högskolornas roll har lyfts fram på ett helt annat sätt. Att nu plötsligt i ord försöka bjuda över regeringen i en nyfödd välvilja mot mindre och medelstora högskolor tycker jag saknar all trovärdighet, särskilt som denna välvilja inte följs upp med några konkreta förslag. Jag återkommer till den decemberdag 1992 -- det har jag gjort flera gånger här i kammaren i olika debatter -- då vi hade att ta ställning till ett förslag från Centern om att ge fasta forskningsresurser till de mindre och medelstora högskolorna. Då gjorde Socialdemokraterna upp med Moderaterna, och där är vi nu. Att de små och medelstora högskolorna är viktiga i den regionala utvecklingen är alla ense om. Där finns inga motsättningar. Där högskolor etableras uttrycker sig kommunala företrädare ofta så här: Det är en injektion i regionen och en nyckel till framtiden. Det ökar också den andel av befolkningen och av ungdomarna som går vidare till högre studier, och det påverkar på så sätt också den sociala snedrekryteringen. Från utskottsmajoritetens sida menar vi att det inte får råda någon tvekan om att de mindre och medelstora högskolorna både har en nationell och en regional roll. Oppositionen tolkar detta som något slags kategoriklyvning och gör ett stort nummer av det. Det talas om att vi nämner A och Vi har slagit fast i den forskningspolitiska propositionen att det handlar om frihet och kvalitet för den enskilda högskolan. Då är det väl absurt och motsägelsefullt att tro att man med centrala beslut och centrala direktiv på någon sätt kan ändra detta genom att tala om hur man skall göra vid de olika högskoleenheterna! Samuelson! Vi är övertygade om att satsningar på de högskolorna får en klart positiv effekt inte bara för regionen, som jag nyss har nämnt, utan också för vår nation. Vi vet genom undersökningar från bl.a. USA att man får de bästa utbildningsresultaten vid högskolor som inte är så särsklit stora -- Princeton, t.ex., med 8 000--9 000 studenter. Visserligen är de mindre än universiteten, men man får inte förledas av något storhetstänkande. Det finns inget klart samband mellan storlek och kvalitet på verksamheten. När man rankar de amerikanska universiteten och högskolorna är flera av dem som ligger högst i topp just små -- även om man jämför med våra små och medelstora högskolor. I ett system utan hämmande regelverk förmår även relativt små högskolor att hävda sig väl i en hård nationell konkurrens. Det har inträffat flera viktiga principgenombrott för de mindre och medelstora högskolorna. Jag tänker först på rätten att utfärda magisterexamen efter kvalitetsprövning av kanslersämbetet. Man är beroende av precis samma kriterier och precis samma prövning som de stora universiteten och högskolorna. Det har visat sig att kvaliteten har varit hög när det har gjorts efterforskningar för att utröna om den studerande varit behörig för magisterexamen. De första reaktionerna på regeringens förslag till resursfördelning, som är grundat på högskolornas kvalitetsprogram, tyder på att de stora universiteten kan ha svårt att få grepp om sina omfattande verksamheter. De mindre skolorna har minst lika goda förutsättningar att utveckla och genomföra starka kvalitetsprogram. Det har inte bara skett en kvalitetshöjning utan också en ökad resurstilldelning. Jag nämnde nyss utökningen av antalet studerandeplatser, och dessutom har forskningsresurserna förstärkts. Alla som sitter här i kammaren känner till storleken på de resurserna, men jag vill nämna det som hastigast, för jag skall göra en jämförelse med vad Socialdemokraterna åstadkom under sin tid: Vi ger I tisdags beslutade vi om en engångssatsning på 150 miljoner i den regionalpolitiska betänkandet. I den debatt vi för i dag slår man dessutom fast de medelstora högskolornas roll i utbildnings och forskningspolitiken. Man skiftar ut medel ur Fond 92--94 för att ytterligare stödja forskning i samarbete med näringslivet. Vi skall jämföra detta med de medel som kom till under de år då man kan tycka att det satsades på så många onyttiga saker. Det var inte mer än en liten rännil om man jämför med vad den här regeringen har satsat på forskning vid de mindre och medelstora högskolorna. Anslaget ökade med 8 Kraftfullare än så var alltså inte de ökningar som Socialdemokraterna lämnade efter sig under rekordåren på 80-talet. Jag vill upprepa vad jag har sagt om Centerns inställning till mindre och medelstora högskolor: De är viktiga i ett nationellt högskolesystem. Det är viktigt att alla högskolor får samma möjligheter att utvecklas och ge studenterna samma kvalitativa utbildning oavsett var dessa bedriver sina studier. De mindre och medelstora högskolorna har flera roller. De har dels en nationell roll för grundutbildning, fort och vidareutbildning och forskning, dels rollen som kompetensförsörjning för det lokala och regionala näringslivet. Som Rune Rydén nyligen anförde från talarstolen har de också beroende av profil en roll på andra områden. I det sammanhanget kan man söka medel ur statsbudgeten, ur stiftelser osv. Slutligen, herr talman, vill jag bara säga att utmaningen för oss inte ligger i att skapa lösningar för ett fåtal medborgare i några regioner. Vi måste ta hänsyn till att hela befolkningen och hela landet skall komma in i kunskapssamhället. Då motverkas segregering och den uppdelning i A och B-lag som oppositionen talar om. Då kan man undvika just sådana djupa klyftor. Kunskap innebär makt -- det vet vi -- men ansvaret måste delas och spridas till alla i en fungerande demokrati. Därför är det naturligt för oss i Centern att tala om delad kunskap. Vi menar att alla skall ta del av kunskap och kompetensutveckling oberoende av bakgrund. Till slut, herr talman, ber jag att få instämma å det hjärtligaste med Margitta Edgren när hon tackar vårt förträffliga kansli.
Herr talman! Jag har nu med intresse lyssnat på Marianne Jönsson. Hon uppehöll sig huvudsakligen vid betydelsen av en utveckling när det gäller de små och medelstora högskolorna. Det var som att höra Centern för mer än tre år sedan. I mitt replikskifte med Rune Rydén sade han att vi inte kan splittra upp forskningsresurserna. Hur reagerar Marianne Jönsson på ett sådant uttalande? Är inte det oroande?
Herr talman! Jag försökte från talarstolen ge exempel på hur mycket regeringen har satsat på forskningsstödjande medel till de mindre och medelstora högskolorna. Efter de förslag som vi nu debatterar och förhoppningsvis beslutar om i morgon är summan uppe i en halv miljard. Det är en enorm satsning om man jämför med den lilla rännil som den socialdemokratiska regeringen satsade på forskning. Vi är inne i en treårsperiod. Den forskningspolitiska propositionen skall återigen förnyas efter en treårsperiod. Vi går under nätverksstruktur just nu. Det kan mycket väl hända att det finns andra lösningar när det gäller att bedriva forskning. Jag är som sagt inte alls oroad för den kvalitet man presterar. Undersökningar och resultat har redan visat att den är god.
Herr talman! Till Marianne Jönsson vill jag säga att jag inte har prisat den tidigare socialdemokratiska regeringspolitiken när det har gällt de medelstora högskolorna. Vänsterpartiet har haft reservationer i just detta avseende. Men jag kan konstatera att Socialdemokraterna har svängt i frågan. Därför är det så viktigt, Marianne Jönsson, att vi kan återupprätta en bred politisk majoritet och att också Centern ställer upp, ger rätt signaler och är tydliga i sin politik när det gäller de små och medelstora högskolorna. Den tydliga och rätta signal från denna kammare som högskolorna behöver är att vi säger följande: Ni är så kompenta. Vi gör den bedömningen att ni har en stor nationell betydelse inom forskningspolitiken. Därför skall ni ha fasta forskningsresurser. Något annat har inte detta land råd med.
Herr talman! Jag upprepar vad jag har sagt. Vi är inne i en treårscykel. Vi har fått betydligt utökade resurser till forskning och forskningsstödjande åtgärder. Vi har fått ett kvalitetskrav på oss. Just nu är vi inne i en cykel där vi har som emblem: frihet och kvalitet. Jag är inte ett dugg oroad för att man inte skall leva upp till det på högskolorna. Centrala direktiv och beslut är ju helt utan relevans i det sammanhanget. Vi har gett högskolorna frihet för kvalitet.